Herr talman! Det är sällan man hört en moderat tala så vackert om behovet av skattehöjningar som herr Carlshamre här har gjort. Men felet med er politik är att ni sänkte skatten för höginkomsttagarna och kompenserar detta genom en momshöjning, som bl.a. hårt drabbar låginkomsttagarna. Där finns, herr Carlshamre, en väsentlig skillnad mellan vår politik och er. Herr Carlshamre gör ett stort nummer av att en moms på 17,65 96 skulle vara oantastlig ur social synpunkt. Ja, herr Carlshamre, vad är det vi har fått genom momsen? Vi har fått förbättringar för pensionärerna och för barnfamiljerna, vi har fått mera poliser och mera till försvaret. Över huvud taget bygger en stor del av hela den svenska samhällsekonomins expansion på att vi tagit ut de 17,65 26 av momsen. Men er 3-procentiga höjning riktar udden mot låginkomsttagarna, som man borde slå vakt om i stället för att försöka försämra tillvaron för. Vidare försöker herr Carlshamre rättfärdiga herr Tobissons tal i Lund genom att säga att det var fråga om en analys av vårdnadsbidraget där det hänvisades till trycket på daghemmen och på kommunalmännen. Men herr Tobissons tal i Lund var inte så oskyldigt att det inskränkte sig till analyser. Han angav också skäl för att man kunde tvingas till större saktfärdighet i barnomsorgsutbyggnaden. Herr Carlshamre säger nu att det inte är någon risk med detta. Ja, jag tar herr Carlshamre på orden. Jag vet att han har en social ambition, och jag vill inte det ringaste frånkänna honom denna. Men om det skulle knipa, så att kommunalmännen inte kan fullfölja denna utbyggnad, är då herr Carlshamre beredd att bokstavligt talat slå näven i bordet och ge pengar till kommunalmännen för att fullfölja planerna? Det intressanta är inte herr Carlshamres bedömningar i det ena eller andra fallet utan om han är beredd att medverka till att medel anslås till detta ändamål, om det skulle behövas. Det finns en rad borgerliga kommuner, där man nu drar sig för att bygga ut barnomsorgen i den takt som planerna anger.
Herr talman! Det finns borgerliga kommuner som inte bara drar sig för att bygga ut daghemmen enligt planerna utan som använder det förbättrade statsbidraget inte till att bygga ut antalet daghemsplatser utan till att sänka kommunens andel av kostnaderna för barnomsorgen i kommunen med åtskilliga miljoner. Resultatet blir alltså inte en förbättring för kommunens invånare vad gäller barnomsorgen utan bara att kommunen behöver använda mindre av sina pengar till barnomsorg. Det betyder att statsbidragshöjningen går till andra ändamål. Jag kan ge konkreta exempel, om någon så önskar. Jag har, herr talman, framför mig det pressmeddelande som skickades ut om Lars Tobissons anförande. Meddelandet har inte skickats ut privat av Lars Tobisson utan det har skett genom moderata samlingspartiets informationsavdelning. Efter en lång litania om vårdnadsbidragens fördelar slutar herr Tobisson med att säga följande: ”Den allra kostsammaste formen av familjestöd är daghem. En valfrihetsfrämjande politik med förlängd föräldraförsäkring, vårdnadsersättning och avdragsrätt måste minska kraven på daghemsutbyggnad. I kommunernas ansträngda ekonomiska situation skulle det vara välkommet att inte behöva bygga 100 000 nya daghemsplatser under fem år. Och familjepolitiken skulle leva upp till löftet i regeringsdeklarationen om att främja såväl valfrihet som jämställdhet.” Det uttalandet tolkar jag på ett helt annat sätt än vad herr Carlshamre nu försökte ge sken av. Dessutom, herr Carlshamre, är ju behovet inte 100 000 platser. Siffran 100 000 är ett etappmål. Behovet är ungefär 500 000 platser i daghem och lika många i fritidshem för dem som redan förvärvsarbetar — det vet vi — och det finns fler som vill komma ut på arbetsmarknaden. Hur man då tror att man skulle kunna spara någon del av de 100 000 platserna i den första etappen kan jag inte förstå.

Vad som håller på att ske är en fruktansvärd vidgning av klassklyftorna i vårt samhälle och ingenting annat. Ni har pengar, men ni har inte pengar till dem som behöver hjälp, och därför börjar ni diskutera att spara på stödet till barnfamiljerna.

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna trodde sig i mitt anförande höra vackra ord om skattehöjningar. Jag sade varken vackra eller fula ord om skattehöjningar. Det enda i den vägen var att jag i en bisats yttrade att en momsskattehöjning tycker vi alla är obehaglig. Om det var detta som skulle vara de vackra orden, vet jag inte. Uppenbart är att herr Karlsson i Huskvarna för en helt annan debatt än vi andra gör. Jag har ingen anledning att uppehålla mig vid den. Herr Karlsson talar om något helt annat än det vi diskuterar här i dag. Sedan vill jag bara uttala ett tack till fru Dahl för att hon läste upp pressmeddelandet om herr Tobissons uttalande i Lund. Jag vill bara tilllägga att herr Tobisson är en skrivkunnig person som uttrycker sig alldeles klart. Han behöver inte tolkas. Läs bara som det står — det är exakt vad jag återgav. Det behöver inte tolkas på något annat sätt. Sedan tycker jag att oppositionen har en märklig benägenhet att hänga upp allting på enskilda personer. Nu är det på något sätt plötsligt jag som skulle vara en garant för att vi har enighet i riksdagen om barnomsorgsplanen. Så är det inte alls! Vi har ett förslag från ett enigt socialutskott — där har vi två moderata platser bl.a. — och det förslaget kommer att antas av en enig riksdag inkl. en enig moderat riksdagsgrupp. Det är inte märkvärdigare än så. Jag upprepar att moderata samlingspartiet står för vad vi har utfäst oss att medverka till. Jag tycker fortfarande att man kan börja diskutera de enorma svårigheter vi står inför i litet mera realistiska termer än hittills. Det är klart, säger fru Dahl, att det skulle kunna finnas pengar till det här, om ni inte hade sänkt skatten för höginkomsttagare och om ni inte dessutom gick och planerade att indexreglera skatteskalorna.

Inte ens dessa i och för sig aktningsvärda summor är alltså någon täckning för de belopp som vi kommer att avkrävas för att detta skall kunna genomföras. Och jag har inte sagt att vi inte skall anslå dem. Herr Karlsson i Huskvarna och hans parti har inte heller, vare sig i motioner eller i reservationer, sagt någonting om att vi skall anslå några ytterligare pengar. Det finns således inget förslag från någon om driftbidragen till barnhemmen. Vi har inte den frågan uppe i dag, men jag bara konstaterar att någonting måste ske om reformen skall kunna genomföras, eftersom det beloppet är en belastning på den kommunala ekonomin som, alldeles oavsett om det är borgerliga eller socialdemokratiska majoriteter i kommunerna — detta har i sammanhanget över huvud taget ingen betydelse —- är för stort för att kommunerna skall kunna klara saken själva. Det går alltså inte.
Herr talman! Jag noterar bara att herr Carlshamre påstår att jag befinner mig utanför debatten när jag diskuterar ekonomi, men själv har han anfört en mängd ekonomiska skäl för att det är svårt att klara upp de åtaganden vi har gjort. Vad jag har påpekat hela tiden är just att vi är beroende av en stark ekonomi för att kunna fullgöra åtagandena. Det är det som det hänger på. Vi kan visserligen önska vad vi vill, men kan vi inte anvisa tillräckligt med medel står vi där. Jag är rädd för att den borgerliga regeringen inte har kurage och handlingskraft för att ge tillräckligt med medel till den här verksamheten.
Herr talman! Det är ingen som förnekar att det här är fråga om stora ekonomiska åtaganden. Detta är vi också medvetna om. Skillnaden är den, att vi är beredda att föra en ekonomisk politik som ger samhället resurser att fullfölja de sociala reformerna. Det, herr Carlshamre, har vi redovisat bl.a. i vårt alternativa budgetförslag; skillnaden där var 5 miljarder. Vi har också redovisat det när det gäller vårt alternativa skatteförslag; där var skillnaden 1,5 miljarder kr. Det är kanske betecknande för den nya regeringen att den betraktar detta som en obetydlighet eller som ett loppspott i havet, som herr Carlshamre visst behagade uttrycka sig. Det gör inte vi, och det är kanske däri som skillnaden ligger när det gäller att ta ansvaret för samhällsekonomin och för människors trygghet. För att klara så här viktiga och ambitiösa program krävs att man för en ansvarsfull ekonomisk politik och att man är villig att prioritera de begränsade resurser man har till sitt förfogande för dem som behöver mest, inte för dem som redan har mest.

Herr talman! När herr Karlsson i Huskvarna stiger in i debatten igen gör han det med ett konstaterande som jag kan instämma i. Vi är överens om, herr Karlsson, att det krävs en stark ekonomi för att vi skall kunna genomföra reformprogrammet. När fru Dahl talar om skattehöjningar nu är det litet annorlunda än förra gången. Vad jag konstaterade var att den ganska lilla skillnad som det innebär att den nya regeringen låtit skattelättnaderna för 1977 gå några tusen kronor högre upp i inkomstlägena — dvs. det som kallas att sänka skatten för höginkomsttagare — är som spott i havet jämfört med kostnaderna för barnomsorgen. Och även om man lägger till det belopp som skulle bli utebliven skattehöjning, om man indexreglerar skatteskalorna, är det fortfarande fråga om försvinnande små summor jämfört med vad vi här diskuterar att använda. Det är bara det som jag har försökt göra klart. Sedan till herr Nordberg. Vi har — förra året liksom nu och i varje fall så länge jag har funnits i riksdagen, dvs. sedan 1965 — alltid röstat för alla konkreta förslag om anslag till utbyggnad av barnomsorgen. Jag kan inte minnas något fall där vi har röstat emot något sådant. Däremot har vi en mycket liten tro på värdet av långsiktiga, mer eller mindre diffusa planer, som det inte står någon konkret medelsanvisning av riksdagen bakom, och jag tror fortfarande inte särskilt mycket på det. Det var jag som även förra året uttryckte tvivel på värdet av detta, eftersom - ungefär som jag sade tidigare — sådana planer inte bygger en enda daghemsplats. Vi har velat ta det konkret ett år i taget, som vi brukar arbeta i riksdagen. Nu har vi emellertid, i det nya läge som har uppstått, i regeringsförklaringen utfäst oss att medverka till planering i den här formen, och vi står vid det. Så enkelt är det med den saken. Men man kanske inte skall begära fullt så mycket som att vi också plötsligt skall bli troende på den här punkten, att det har så förfärligt stor betydelse för verkligheten om vi här spekulerar fem eller tio år framåt i tiden. Det viktiga är — och det har bl.a. herr Göran Karlsson förtjänstfullt understrukit — att vi är beredda att skaffa fram och anslå de resurser som vid varje tillfälle behövs för att förverkliga någonting av planerna. På den punkten har moderata samlingspartiet hittills icke svikit, och vi kommer inte att göra det i fortsättningen heller.

Herr talman! Även om debatten nu rör sig om punkterna 1-12 vill jag under denna rubrik något kommentera ett helt annat område, nämligen det avsnitt som behandlas senare i betänkandet och som gäller vissa åtgärder för handikappade. Jag kommer dock inte att ha något särskilt yrkande. Det råder stor enighet om de åtgärder för handikappade som propositionen 1976/77:100 bil. 8 innehåller. Den enigheten manifesterar sig i den successiva utbyggnaden av insatserna på handikappområdet och i frånvaron av reservationer på det här området, vilken dock säkert inte skall tolkas som att insatserna är fullständiga inom de olika delområden som det här gäller. Jag tror att enigheten också är stor beträffande rikt ningen för framtiden och att man successivt fullföljer en utbyggnad, vars grund är stabilt lagd i denna enighet. Även om den ekonomiska verkligheten alltid utgör en begränsning flyttas gränsen framåt, vilket framgår av propositionens anslagsäskanden. Utskottet har inte heller funnit anledning att frångå förslagen. Insatserna på handikappområdet syftar ju till att den verksamhet som bedrivs i samhället skall vara tillgänglig för alla människor. Den målsättningen innebär att olika verksamhetsformer måste anpassas till de skilda skador och sjukdomar som många människor drabbats av i sin psykiska och fysiska utrustning. Det är mångskiftande och stora behov det här gäller. Insatserna har fortlöpande förstärkts, men ännu återstår naturligtvis mycket. Behoven rör sådana områden som arbete, ekonomisk trygghet, utbildning, både förskola och skola, bostadsförhållanden och kulturliv, kort sagt en så omfattande integrering som över huvud taget är möjlig — och möjligheterna är verkligen stora — med de olika verksamhetsformer som förekommer i samhället. I fråga om hjälp i detta inlemmande kan man exempelvis tänka på målinriktad rehabilitering, hjälpmedel för självhjälp och service såsom hemhjälp och färdtjänst. Målet är de handikappades gradvisa anpassning till samhället, och medlet är samhällets anpassning för de handikappade. Med samhälle menar man då oss alla. Mekaniska hjälpmedel i all ära — de är nödvändiga, och det inses kanske av alla. Det kan gälla tröskelfria entréer till offentliga institutioner, handikappvänliga hissar, trafiksignaler, avfasade trottoarkanter osv. Men vad som framför allt inte borde få saknas är den anda av saklig förståelse, vilken som grund har både kunskap om handikappet och känsla och intresse för den handikappade. Därför är det från barndomen som inövningen av en rätt inställning skall börja. Det är motiveringen för kravet på integration så långt möjligt i förskola och skola. Då bör man lägga märke till att en sådan motivering underförstår att förskola och skola kanske inte främst är givande utan mottagande part. Rätt genomfört sker här ett byte, som skulle kunna tillföra samhället och oss alla värden som verkar berikande utan att det har med ekonomin att göra. Men det är ändå en bra affär. Man ger och får desto mer tillbaka. Detta snuddar kanske egentligen vid paradoxala förhållanden som representerar en högre — eller kanske snarare en djupare — verklighet än den ekonomiska. Behovet av sådana inslag i samhällsutvecklingen känner nog alla. Vem känner inte då och då behovet av ett mjukare samhälle? Kanske här finns en början till ett sådant samhälle. Jag skall inte fördjupa mig i en detaljerad genomgång utan bara beröra ett par punkter som tas upp i propositionen. Det statliga stödet spelar stor roll för huvudmännen — landsting och landstingsfria kommuner — när det gäller omsorgen om psykiskt utvecklingsstörda. Här har skett en fortlöpande förstärkning. Skolöverstyrelsens BDU-grupp - BDU står för blinda, döva, utvecklingsstörda — har pekat på det behov som finns av undervisning och omvårdnad av barn med tilläggshandikapp. Eftersom dessa barn behöver omfattande och kvalificerade undervisningsoch omvårdnadsresurser kan inte varje landsting bygga upp verksamhet för dem. Denna verksamhet föreslås i stället ske regionvis. De statliga insatserna genom styrelsen för vårdartjänst fortsätter att öka. Det gäller såväl boende och omvårdnad för handikappade elever i gymnasieskolan som motsvarande verksamhet vid folkhögskolor, högskolor och universitet. Målet är hela tiden enligt propositionen att normalisera och integrera. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Utskottet är enigt också på den här punkten. Denna fråga har diskuterats mycket på senare tid. Stor tveksamhet har uttalats när det gäller nattöppna daghem. En synpunkt som gäller daghem -— och vars riktighet säkert ingen bestrider — är att en viktig förutsättning bland många andra för att miljön där skall vara socialt utvecklande och trygg är att vistelsen inte motverkar sitt syfte genom att bli för lång. När vistelsen blir 10-11 timmar lång kan detta aldrig motiveras utifrån barnets eget intresse; det orsakas av andra omständigheter. Det är ett framsteg att detta missförhållande uppmärksammats och att orsaken klart redovisas. Då uppträder nämligen samtidigt ett angeläget reformbehov: en önskvärd anpassning av föräldrarnas arbetstid så att de uppgifter och skyldigheter man har som förälder inte behöver bli åsidosatta. Först då kan daghemsvistelsen bli en positiv erfarenhet i barnets liv. När det gäller frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid och då i synnerhet frågan om nattöppna daghem har tveksamheten länge varit stark och uttalad. Många skäl har anförts mot införandet av nattöppna daghem, men det avgörande i sammanhanget tycks för flertalet vara att all välgrundad tveksamhet med hänsyn till barnet resolut sopas undan av helt andra hänsyn. Här går en grundläggande konflikt alldeles uppenbart i dagen. Samhället kräver insatser av föräldrarna i näringslivet eller i offentliga institutioner, samtidigt som föräldrarna avkrävs insatser av de egna barnen. Vem som är starkast i den dragkampen är det ingen tvekan om. Utskottet delar också den tveksamhet som redovisats när det gäller frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Utskottet skriver: ”Utskottet vill emellertid starkt framhålla att det är nödvändigt att arbetslivet anpassas efter barns och föräldrars behov, vilket också i olika sammanhang framhållits både från arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer.

Man kan här tala om ”ett nödvändigt ont”. Nödvändigheten betygas genom hänvisning till de krav som bl.a. vårdsektorn ställer och till industrins krav på långa utnyttjandetider. Mot denna bakgrund kommer det nu att ske försöksverksamhet i olika former — smågruppshem, barnavårdare och familjedaghem — och den kommer att utsättas för kritisk granskning. Mycken expertis kommer att inkopplas i ledningsgrupper, referensgrupper och projektgrupper, och det kan ju låta betryggande. Dess bättre kan man också räkna med att föräldrarna, de verkliga experterna när det gäller de egna barnen, vaksamt gör sina noteringar. Det har f. ö. enligt den redovisade undersökningen redan skett, och därvid valdes det nattöppna daghemmet av det lägsta antalet föräldrar då valfrihet förelåg mellan kommunal barnsamarit i hemmet — det mest utnyttjade alternativet — och kommunal barnvårdare.

Herr talman! Jag vill först bara helt kort kommentera den tidigare debatten innan jag går in på vpk-motionen om föräldrautbildning. Jag tycker att dagens debatt i stora stycken har varit en skendebatt som inte i något avseende har fört frågan om barnomsorgens utbyggnad framåt. Den gamla regeringen anklagar den nya regeringen, och den nuvarande regeringen skyller på den gamla. Den sortens argumentation brukar mera höra hemma bland människor i yngre åldrar. Socialdemokraterna har haft 44 år på sig att klara frågan om barnomsorgen. De har inte klarat den därför att de inte har vidtagit de nödvändiga åtgärderna. Men det är glädjande att höra att socialdemokraterna nu börjar tillgripa vpk-krav, t.ex. kravet på lagstiftning. Man undrar bara: Varför krävde inte socialdemokraterna en lagstiftning när de var i regeringsställning? Det är bra att socialdemokraterna driver på i den här frågan nu, men det hade varit bättre om man hade gjort det tidigare. Då hade vi kanske inte haft den katastrofala situation på barnomsorgens område som vi har i dag. Jag menar alltså att socialdemokraterna bär ett mycket stort ansvar för den rådande situationen. Var de borgerliga partierna står i de här frågorna om familjepolitik och barnomsorg är väl känt. Det har också Eivor Marklund i dag framhållit. Från borgerligt håll har man under många år bekämpat utbyggnaden. Man har föreslagit vårdnadsbidrag. Man ser med välvilja på de s.k. familjedaghemmen. Moderaternas utspel för någon vecka sedan talar också för sig. Vad som behövs för att trygga en utbyggnad av barnomsorgen är för det första — som vänsterpartiet kommunisterna också sedan många år krävt — en lagstiftning, för det andra att kommunerna får statsbidrag för barnomsorgsverksamheten, så att de får en chans att ekonomiskt klara den verksamheten. Det är konkreta och alldeles nödvändiga åtgärder, som vänsterpartiet kommunisterna under många år krävt. Det borde inte behöva påpekas att vpk har varit och är ensamt om att ställa de här kraven. Jag måste få kommentera Birgitta Dahls inlägg helt kort. Hon säger att hon suttit i utbildningsutskottet i fem år och inte kan påminna sig att det i någon motion från borgerligt håll föreslagits utökad utbildning av förskollärare. Det är helt riktigt. Det kan inte jag heller påminna mig. Jag tycker att rätt skall vara rätt — när Birgitta Dahl ganska yvigt talar om progressiva krav från socialdemokraterna i den här frågan. För några år sedan väckte däremot vänsterpartiet kommunisterna en motion om utökad förskollärarutbildning. Den behandlades i utbildningsutskottet. Då var — jag var mycket häpen över det — Birgitta Dahl den rappaste att yrka avslag på motionen. Jag tycker att Birgitta Dahls framställningskonst kan betraktas nästan som falsk information. Sedan skiljer sig socialdemokraternas förslag från de borgerligas förslag när det gäller U 68 propositionen faktiskt bara med 150 intagningsplatser — alltså en mycket marginell ändring i intagningen. Från vpk kräver vi en ökning med 1 200 platser, och av det kan man också utläsa vem som står för de progressiva förslagen och vilket parti det är som begriper att personalutbildningen måste byggas ut, så att man får en kvalitetsförbättring på daghemmen. Sedan skall jag, herr talman, övergå till att argumentera för motionen om föräldrautbildning. Socialutskottet avstyrker vpk-motionen om föräldrautbildning med hänvisning till att frågan utreds. Utskottet vill inte ta ställning till innehållet i en föräldrautbildning. Men jag tror att det vore betydelsefullt om riksdagen dels fattade ett beslut om en allmän föräldrautbildning, dels preciserade innehållet i och meningen med en sådan utbildning. Numera är behovet av föräldrautbildning i någon form allmänt erkänt. Behovet av utbildning har blivit påtagligt under senare tid, mycket på grund av familjernas-föräldrarnas ändrade livsmönster. Privatiseringen och isoleringen av familjen fortsätter trots att kärnfamiljen allt oftare ifrågasätts. Barnen betraktas fortfarande som privat egendom. Tanken på ett allmänt kollektivt föräldraskap, där barnen är gemensam tillgång och där samhället tar ansvaret för omsorgen, är ännu långt borta. Bostädernas utformning och lokalisering, det förhållandet att arbets platserna ligger långt från bostäderna, bidrar till att förstärka isoleringen. Dessutom saknas det sociala kontaktnätet bakåt i tiden till moroch farföräldrar, eftersom många människor tvingas flytta från sin hemort för att få arbete. Trots att samhället på olika sätt byggt ut stödet till barnfamiljerna står ändå familjerna på sätt och vis mer ensamma i omsorgen om och uppfostran av barnen nu än tidigare. En allmän föräldrautbildning måste ses som en familjepolitisk stödåtgärd. Men barnoch familjefrågor är inga isolerade frågor som kan ses och behandlas för sig, utan de måste ses i ett totalt samhälleligt sammanhang. Och för att mer långsiktigt förändra familjernas och därmed också barnens situation krävs genomgripande sociala och ekonomiska åtgärder. Det behövs t.ex. en bostadspolitik som är inriktad på kollektiva boendeformer. Det behövs en arbetsmarknadspolitik som gör det möjligt att förena arbetsliv och föräldraskap, där arbetsplatserna lokaliseras nära hemmet och där arbetstiden är förkortad för alla. Det behövs en ny syn på barnens ställning i samhället. Det behövs en politik som sätter barnens behov i centrum, där barnomsorg är något naturligt och nödvändigt. Det är på tiden, herr Carlshamre, att man inser att barnen måste få kosta. Det krävs utbildning för alla yrken, men förälder blir man utan utbildning. Ingen ifrågasätter om man är lämplig eller om man klarar föräldrarollen. Det förutsätts att alla har naturlig fallenhet att bli bra föräldrar. Man förlitar sig på den s.k. modersinstinkten, och nu för tiden också på fadersinstinkten. Man skall som förälder på något sätt känna på sig vad som är fel och vad som är rätt. Under ett barns uppväxttid kommer det alltid in moment i utvecklingen — fysiska och psykiska — som är nya för föräldrarna och som de inte vet hur de skall bemästra. För att klara av att vara förälder måste man få någon form av utbildning. Det är lika mycket fråga om rena baskunskaper som om att ha psykologisk vetskap om olika förhållanden för att kunna reda upp konflikter i hemmet och i familjen. Man måste t.ex. känna till att en femåring inte är mogen att klara av trafiksituationer för att inte köpa honom en cykel och släppa ut honom i trafiken. För att kunna köpa en ofarlig barnvagn, där korgen inte kan lossna från underredet, måste man kunna bedöma barnvagnens säkerhet och hållfasthet. Nu är fabrikanternas påtryckningar den enda utbildning man får i fråga om barnvagnar. Det här kan tyckas vara enkla och elementära kunskaper, men någon gång måste man som förälder ha reda på enkla sammanhang, som i sig är mycket betydelsefulla. Genom kunskap och information kan föräldrar också lättare stå emot det kommersiella trycket och bli medvetna om onödiga modegrejer och farliga leksaker. Det är svårt att förbjuda farliga leksaker, onödiga modegrejer och andra dåliga prylar som vårt samhälle svämmar över av. Om man som förälder vet att de är farliga kan man bojkotta deras existens genom att inte köpa dem. Jag är skeptisk mot den typ av föräldrautbildning som barnomsorgsgruppen skisserat, helt enkelt därför att det inte är någon utbildning. Barnomsorgsgruppens utbildning bygger på frivilliga gruppsamtal, där deltagarna berättar om sina erfarenheter. Visst behöver föräldrar träffa andra föräldrar och diskutera problem och byta erfarenheter, precis som andra grupper i samhället behöver det. Men det som alla föräldrar allra mest behöver är saklig information och grundkunskaper om barn i vidaste bemärkelse. Men föräldrautbildningen skall inte bara sikta till att förmedla rena faktakunskaper; den skall också syfta till att göra föräldrarna medvetna om sin egen situation, om ekonomisk och social utslagning och om hur samhället fungerar, och vad som behövs för att ändra på förhållanden som är oriktiga. Utbildningen skall också skapa bättre förutsättningar för att ge barnen en riktigare uppväxtmiljö. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1108.

Herr talman! Jag kan instämma i nästan vartenda ord som Inga Lantz sade om föräldrautbildningen och om hur den bör vara upplagd. Utskottet pekar på att vi nu har fått både en utredning och en försöksverksamhet. Det är bra att vi nu börjar se praktiska resultat av de olika försök som har kommit i gång. Från folkpartiet och även från centerpartiet motionerade vi om föräldrautbildning långt innan vänsterpartiet kommunisterna gjorde det. Det kan kanske vara onödigt att nämna det, för det är ju inte så väsentligt, men när man hör Inga Lantz kan man tro att alla goda tankar först har framförts av vänsterpartiet kommunisterna, och så var det alltså inte i det här fallet. Ingenting hände egentligen med våra motioner förrän 1973, när socialutskottet gjorde en beställning. Och nu pågår alltså det arbete som riksdagen har beställt. Men då vaknar vänsterpartiet kommunisterna och börjar motionera. Det märkliga är att man i motionen såvitt jag kunnat se över huvud taget inte låtsas om att man känner till att det pågår en utredning och en försöksverksamhet. Det måste man väl göra. Det är litet förvånande att man inte hade något yrkande i denna fråga förra året, men att man har det nu. Det som har hänt sedan förra året är dels att det arbete som riksdagen har beställt pågår, dels att Inga Lantz, som är huvudmotionär för vänsterpartiet kommunisterna, har medverkat i en debattbok som barnomsorgsgruppen har givit ut om principerna för föräldrautbildning — en bok som har till förutsättning att man vill ha en debatt innan man lägger fast principerna om föräldrautbildningens innehåll. Ändå yrkar Inga Lantz nu att riksdagen skall fatta beslut omedelbart. Är det riktigt konsekvent? Sedan fäste jag mig vid att Inga Lantz sade att de borgerliga under många år har bekämpat utbyggnaden av barnomsorgen. Jag förmodar att hon inte innefattade folkpartiet. Jag kan inte minnas att vi vid något tillfälle har bekämpat utbyggnaden av barnomsorgen. Tvärtom har vi i åtskilliga sammanhang haft gemensamma ståndpunkter som och reservationer tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna, vilket väl i varje fall Inga Lantz måste betrakta som ett tecken på progressivt tänkande.
Herr talman! Det har ingen betydelse vem som har varit först om att kräva föräldrautbildning; frågan är hur man snabbast kommer fram till att få en sådan. Vi har i vår motion i år krävt beslut om en allmän föräldrautbildning. Intressant är emellertid också vilket innehåll den utbildningen skall ha. Vi är alltså inte nöjda med det innehåll som barnomsorgsgruppen har skisserat och som bygger på samtal mellan föräldrar. Vi tror att det vore mer värdefullt att ge föräldrar baskunskaper, fakta om barn i vidaste bemärkelse. Vi kräver alltså både ett uttalande om allmän föräldrautbildning och en precisering av vad denna skall innehålla. Vi har, herr Romanus, en katastrofalt dålig utbyggnad av barnomsorgen. Jag har här i kammaren kritiserat socialdemokraterna som har haft 44 år på sig att bygga ut barnomsorgen.

Herr talman! Jag kan instämma i uttalandet att det inte är så oerhört intressant vem som var först. Det var närmast efter Inga Lantz anförande som jag tyckte att det ändå kunde vara värt att påpeka att på detta område började vänsterpartiet kommunisterna faktiskt motionera när riksdagen redan hade beslutat tillsätta en utredning och få till stånd en försöksverksamhet med olika former av föräldrautbildning. Sedan tycker jag det är litet märkligt av Inga Lantz att — som hon gjorde förra året — vara med om att besluta om detta arbete men inte nu vilja avvakta resultatet av det. I stället vill hon nu ha ett beslut om innehållet. Det är också märkligt då hon medverkat i en debattbok, som förutsätter en debatt innan man i ett riksdagsbeslut lägger fast denna föräldrautbildnings innehåll. Jag tycker inte det är helt konsekvent. I övrigt vill jag gärna tillägga att jag delar de synpunkter som Inga Lantz här har framfört på föräldrautbildningens innehåll. Det räcker inte med gruppsamtal och allmänt utbyte av synpunkter föräldrar emellan, utan det behövs också kunskaper om det som Inga Lantz räknade upp och mycket annat. Där är det ingen motsättning mellan våra ståndpunkter. Men det är också viktigt att en föräldrautbildning utformas så att människor med barn i viss ålder kan träffa andra föräldrar med barn i samma ålder, diskutera med dem och utbyta erfarenheter. Det är faktiskt en väldigt skön känsla att upptäcka att man inte är ensam med sina föräldraproblem, att man inte är världens mest hopplösa förälder, utan att det finns andra med ungefär samma svårigheter. Man kanske också kan hjälpa varandra och komma till rätta med en del bekymmer. Ofta är en mycket stor del av problemet att man behöver prata med någon som har ungefär samma situation. Därför tror jag att föräldrautbildningen måste innehålla både meddelande av faktakunskaper på olika områden, ifrågasättande av gamla ingrodda föreställningar och en återkommande diskussion i grupper av föräldrar med barn i samma åldrar.
Herr talman! Jag medger att vpk var sen att motionera i frågan om föräldrautbildning, men bättre sent än aldrig. Vi har tagit upp den här frågan ur en litet annan aspekt. Vi har nämligen krävt ett innehåll i utbildningen som är baserat på faktakunskaper och information samt att föräldrarna görs medvetna om sin egen situation, social och ekonomisk utslagning och vad man kan göra för att motarbeta detta. Det är alltså fråga om en konkretisering av innehållet i en sådan här föräldrautbildning. Den bok som herr Romanus hänvisade till handlar om barnuppfostran och inte speciellt om föräldrautbildning. Jag menar att det är väl befogat att här i kammaren ställa krav på föräldrautbildning, eftersom det finns ett stort behov av detta.

Herr talman! Inom familjepolitiken är barnomsorgen den ojämförligt mest angelägna frågan, och det tycker jag också att dagens debatt har klargjort. Riksdagens beslut förra våren, att det under femårsperioden 1976-1980 skall byggas 100000 nya platser i daghem och 50 000 nya platser i fritidshem, var ett viktigt etappmål mot målet full behovstäckning inom den närmaste tioårsperioden. : Jag vill med instämmande i vad som anförs i reservationen 1 till socialutskottets betänkande 1976/77:25 framhålla det angelägna i att regeringen utan dröjsmål vidtar åtgärder för att förverkligandet av 1976 års riksdagsbeslut inte fördröjs. Uttalanden från framstående företrädare för ett av regeringspartierna inger ju en viss oro härvidlag. Herr Carlshamre har visserligen talat om för oss vilka medel vi har till förfogande: lagstiftning och pengar. Men vilken inriktning reformerna skall få och i vilken takt de skall genomföras beror också väldigt mycket på den politiska viljan. De beslut som riksdagen har fattat måste fullföljas. Vi har inte råd att avstå från en kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Herr talman! Jag har begärt ordet främst för att något kommentera den del av utskottets betänkande som behandlar frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid och motionen 1111, som berör denna del av samhällets barnomsorg, eller snarare bristen på samhälleliga insatser. Som framgår av en undersökning som LO gjorde hösten 1975 behöver ca 81 500 barn omsorg på andra tider än de vanliga daghemsoch fritidshemsti derna. Undersökningen visar också att ca 37 300 barn under elva års ålder är utan tillsyn någon del av dygnet. Bakom de här siffrorna döljer sig stor otrygghet och lidande för många barn. Föräldrarna pressas av oro och skuldkänslor. Många av dessa barn får betala ett högt pris för samhällets oförmåga att lösa deras omsorg. Debatten kring det här problemet och barnomsorgsbehovet ter sig ibland litet förvirrande och en aning verklighetsfrämmande: Arbetslivet måste anpassas efter barnens och föräldrarnas behov. Skiftarbete måste förbjudas. Industrin måste ändras. Barnen far illa av nattomsorg. Ja, det här är några av de vanligaste argumenten i debatten. Det är givetvis en facklig strävan att försöka förändra arbetstider och arbetsliv så att de mer svarar mot de mänskliga behoven och tar hänsyn till människors hälsa och välbefinnande. Jag lyssnade med förvåning till fröken Anderssons inlägg här i kammaren. Hon sade att fackföreningsrörelsen har saknat engagemang i dessa frågor och att fackföreningsrörelsen hittills har intagit en negativ hållning till att ändra på småbarnsföräldrarnas arbetstider, arbetsmiljö osv. Hon menade att vi skulle uppleva det som en större seger, om vi ställde krav på arbetslivet. Ja, fröken Andersson, det vittnar om en mycket dålig kännedom och kunskap om hur den svenska fackföreningsrörelsen har arbetat och fortfarande arbetar. Fackföreningsrörelsen har ständigt fört en kamp, inte bara mot arbetsgivarna utan i många fall mot det borgerliga samhället och de värderingar som det står för när det gäller förbättringar av människors arbetsmiljö. Vi för avtalsförhandlingar om lönerna och försöker driva på lagstiftningen i andra sammanhang. Jag tror att det till stor del är fackföreningsrörelsens agerande som har gjort att människorna i Olofström i dag kan se med litet större tillförsikt på den närmaste framtiden. Den som beskyller fackföreningsrörelsen för ett dåligt engagemang när det gäller att förbättra människors villkor på arbetsmarknaden representerar ett parti, som beträffande dessa frågor under många år har sovit en Törnrosasömn i ett Sörgården. Jag kan tala om för fröken Andersson att fackföreningsrörelsen inte märkte något stöd från centern — eller bondeförbundet som det hette på den tiden — i den många gånger ensamma kamp som fackföreningsrörelsen förde för att få till stånd en ökad utbyggnad av samhällets barnomsorg. Vi hälsar med tillfredsställelse att det i dag råder nästan total politisk uppslutning omkring det kravet. Nu är det så att man kan inte blunda för utvecklingen, och den går i riktning mot ökat arbete på obekväm tid.

Är vi på sjukhus, då behöver vi vård dygnet runt — det går inte att stänga sjukhuset och låta personalen fara hem klockan 17. Åldringsvården och långtidsvården, som behöver byggas ut, kräver mycket personal, och den vården är heller inget som kan avslutas klockan 17. Vi har hotell, vi har restauranger och vi har kommunikationer som måste fungera på andra tider än dagtid. Ja, det är kanske framför allt våra egna krav och behov av service och vård som skapar behovet av barnomsorg på andra tider än dagtid. Det glömmer vi ofta bort i debatten. Barn far illa, sägs det också i den här debatten. Ja, jag tror att många barn till nattarbetande föräldrar far illa på grund av brist på samhällelig barnomsorg. Det finns gott om moralister i det här sammanhanget, och de för sin diskussion med skygglappar för ögonen. De tycker — och det tycker vi kanske alla — att barn skall vara i sina hem och sova tillsammans med sina föräldrar, och därför skall inte samhället ställa upp med någon omsorg på udda tider. Ja, men verkligheten är ju en annan. Vi vet hur föräldrar byter barn mellan skiften och hur de mutar sina barn för att det hela skall gå bra. Vi vet att barn lämnas ensamma hemma och kanske vaknar upp och finner lägenheten tom och mörk. Vi vet att föräldrar ofta får variera tillsynen på olika sätt från den ena dagen till den andra, från den ena veckan till den andra. Allt det här far barnen illa av. Samhällets ansvar för omsorgen om barnen måste gälla alla grupper av barn. Barnen till nattarbetande föräldrar är kanske de mest utsatta, och vi har en tradition i svensk socialpolitik att i första hand hjälpa de mest utsatta grupperna. Låt oss behålla den traditionen. Luleå och Surahammar är kommuner som hittills kommit längst i sina planer på att starta en försöksverksamhet med olika former av nattomsorg. Det kan vara natthem, familjedaghem eller barnsamariter eller kombinationer av dessa former. Det var också det som LO-kongressen 1976 uttalade sig för, nämligen en omfattande försöksverksamhet med olika former av nattomsorg och en grundlig utvärdering av försöksverksamheten som skulle ge underlag för den fortsatta utbyggnaden. Filipstad är en annan kommun som för ett år sedan hos socialstyrelsen begärde medel för kartläggning av behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid, och frågan är aktuell i många fler kommuner. Socialutskottets betänkande ger en klar vägledning till regeringen och socialstyrelsen i den här frågan. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet ställer sig positivt till en försöksverksamhet och att utskottet utgår från att regeringen ställer medel till förfogande för sådan försöksverksamhet.

Utskottet konstaterar sålunda att det framstår ”som nödvändigt att så snart som möjligt få till stånd kommunal barnomsorg på obekväm arbetstid”. Att ett enigt utskott står bakom dessa formuleringar ger det skrivna en speciell tyngd, och det ger regeringen, socialstyrelsen och kommunerna klara besked om hur den här frågan skall handläggas i framtiden. Herr talman! Det är med barnens bästa för ögonen som vi har väckt den här motionen, och det är med barnens bästa för ögonen som vi anser att samhället måste ställa upp med barnomsorg också på annorlunda tider. Det är också med barnens bästa för ögonen som jag nu ber att få yrka bifall till utskottets hemställan i denna del.

Herr talman! Jag tycker att fru Sigurdsen faktiskt slog in öppna dörrar, när hon gick till angrepp mot mig för vad jag sade tidigare. Jag har deltagit i utskottets behandling, och jag yrkade bifall till utskottets enhälliga ståndpunkt i denna fråga. Och som jag sade i mitt förra inlägg gjorde utskottet sitt ställningstagande från den utgångspunkten att det i den akuta situationen var nödvändigt att se till barnens bästa — precis som fru Sigurdsen själv sade. Där har vi alltså inga delade meningar. Sedan sade fru Sigurdsen att jag hade dålig kännedom om fackföreningsrörelsen. Den har fört en ständig kamp för bättre villkor. Men det var exakt vad jag sade. Jag kan här återge det ordagrant. Jag sade: ”Framför allt LO har tidigare i så många sammanhang drivit kraven på bättre villkor i arbetslivet.” Och med den utgångspunkten sade jag att jag tyckte det var tråkigt att man inte nu var beredd att driva kraven hårdare när det gäller bättre arbetsvillkor för framför allt föräldrar med små barn. Vi har ju en åsiktsskiljaktighet när det gäller kortare arbetstid för småbarnsföräldrar. Men jag har inte beskyllt fackföreningsrörelsen för att inte allmänt vilja förbättra arbetslivets villkor. Tvärtom har jag med det som jag sade givit fackföreningsrörelsen en eloge för detta. Det är också riktigt, vilket jag framhöll i mitt inlägg, att det inte hjälper att säga att vi vill komma bort från skiftarbetet. Det vill vi väl alla. Men vi vet att det är svårt, därför att den offentliga sektorn kräver arbete på obekväm arbetstid. Och det var där jag tog upp frågan om man ändå inte skulle våga kräva speciella villkor för föräldrar med små barn, så att vi kan vara säkra på att uppväxtvillkoren för barnen alltid är de bästa —- alltså inte bara bättre än de är nu utan de bästa. Vi vet ju hurudan situationen är i dag. Vi har sett LO:s utredning, och vi känner också till fakta från våra kommuner. Vi är inte helt främmande för verkligheten, även om vi inte tillhör LO; det är ju just dagens situation som gjort att utskottet enhälligt tagit den här ståndpunkten. Jag har tidigare yrkat bifall till utskottets förslag och har alltså ingen anledning att göra det på nytt, men jag står helt bakom det. I det allmänna svepet om fackföreningsrörelsens insatser — som jag understryker att jag på intet sätt vill förringa, eftersom jag har stor respekt för fackföreningsrörelsen — sade fru Sigurdsen att det var facket som hade löst problemen i Olofström. Jag är övertygad om att det starka fackliga agerandet där medverkat till att frågan kunnat lösas, men det är kanske litet väl starkt att säga att facket ensamt har klarat problemen. De hade kanske inte lösts om inte regeringen hade medverkat. Jag vill passa på att också ta upp ett par andra saker som berörts tidigare i debatten. Ivar Nordberg sade att jämställdhetskommittén var så oroad över regeringens brist på initiativ när det gällde barnomsorgsutbyggnaden att kommittén fann det angeläget att i en skarp skrivelse vända sig till regeringen med krav. Men så var det faktiskt inte. Vi har inte varit oroliga för regeringens inställning men blev oroliga när vi såg att kommunerna inte lyckades fullfölja de uppgjorda planerna enligt det åtagande som Kommunförbundet gjort för deras räkning. Det var den situationen vi ville diskutera med socialministern. Som jag tidigare sagt kommer vi också att föra samma diskussioner med Kommunförbundet, eftersom regeringen och Kommunförbundet har ett gemensamt ansvar för att frågan förs i hamn. För min del tycker jag att det är ett helt naturligt agerande från jämställdhetskommitténs sida. Det är naturligt att jämställdhetskommittén är pådrivande när det gäller barnomsorgsutbyggnaden. Det var den tidigare jämställdhetsdelegationen mot den socialdemokratiska regeringen, och jag känner inte till att någon uppfattade detta som någon speciell kritik mot regeringen. Det var ett naturligt sätt att arbeta för dem som sysslade med jämställdhetsfrågorna och ständigt kom i kontakt med de här problemen. Slutligen ett par ord om föräldrautbildningen, som Inga Lantz tog upp. Jag instämmer i mycket av vad Inga Lantz sade om innehållet i föräldrautbildningen. Själv anser jag att den bör ha moment av baskunskaper och inte bara syfta till ett tankeutbyte mellan föräldrar. Men jag kan inte instämma i hennes yrkande att man nu i riksdagen skall ta ställning till innehållet, när riksdagen beslutat att överlåta frågan åt en utredning, som inom kort väntas lägga fram ett förslag. Det är ju emot de principer som vi brukar tillämpa här i riksdagen att i ett sådant läge fatta beslut om saker.

Herr talman! Jag delar till fullo fru Sigurdsens synpunkter på samhällets ansvar även när det gäller att ordna tillsynen av barn till skiftarbetande föräldrar, liksom hennes synpunkter beträffande kvaliteten på den tillsynen. Det var bara på en punkt som fru Sigurdsens anförande väckte betänksamhet hos mig, och det var när fru Sigurdsen så helt och fullt tycktes ansluta sig till den uppläggning av försöksverksamheten som anges i fråga om Luleåprojektet och, som jag förutsätter, också beträffande Surahammarprojektet. Fru Sigurdsen sade att LO-kongressen har uttalat sig för just en försöksverksamhet med olika former av den här sortens nattillsyn av barn. Men det är ju det förhållandet att man i Luleåprojektet inte ger dessa alternativ samma värde som är en av svagheterna i detta projekt.

Däremot har man ytterst litet berört andra alternativ för nattillsyn, bl.a. barnvårdare i hemmet, som ändå en majoritet av remissinstanserna i Luleå förordade. Detta handlande finner jag mycket anmärkningsvärt, speciellt som också expertis och personal inom barntillsynen har fört fram det sistnämnda alternativet som det viktigaste. Jag har inte med det sagda själv tagit ställning i frågan utan vill först avvakta resultatet av försöksverksamheten. Men jag menar att de olika alternativen måste göras likvärdiga i försöksverksamheten, och det anser jag inte har skett i Luleåprojektet. Inte minst viktig i detta sammanhang är inriktningen när det gäller kvaliteten i Luleåprojektet. Där talar man t.ex. då det gäller personaltätheten inte ens i de termer som socialstyrelsen har använt i sina rekommendationer för personaltäthet vid barnomsorg. Ledningsgruppen i Luleå föreslår en personaltäthet av tre vårdare på femton barn, dvs. relationen en på fem, medan socialstyrelsen rekommenderar en på fyra och en större personaltäthet på spädbarnsavdelningar. I den nattillsyn som det gäller kan även spädbarn ingå. Barngruppens ålder kan dessutom enligt ledningsgruppens förslag variera mellan 7 månader och 12 år. Socialstyrelsen har i sina anvisningar om personaltäthet för tillsyn nattetid angivit två barn per vårdare. Ledningsgruppen i Luleå föreslår en vårdare oavsett antalet nattbarn. Vi konstaterar därför att man också i detta sammanhang visar en brist på insikt om vad personaltätheten betyder för tillsynens kvalitet. Det är mot den bakgrunden som jag tidigare här i dag har sagt att riksdagen bör kräva att socialstyrelsen utarbetar rekommendationer för hur försöksverksamheten skall bedrivas och att de rekommendationerna skall föreläggas riksdagen innan vi tar ställning till behovet av anslag för denna verksamhet. Det är som sagt på den punkten som jag tycker att fru Sigurdsens anförande ger anledning till viss betänksamhet.
Herr talman! Nej, fröken Andersson, jag slår inte in några öppna dörrar. Om fröken Andersson hade hållit sig till utskottsbetänkandet skulle jag inte haft anledning att invända. Jag har i stället citerat och med tillfredsställelse hälsat det som anförs i socialutskottets betänkande på denna punkt. Det var hennes kommentarer till detta och hennes beskyllning mot fackföreningsrörelsen för brist på engagemang som jag reagerade och polemiserade mot. Fröken Andersson menade att LO hårdare borde ha drivit frågan om kortare arbetstid. Jag tror, som jag sade tidigare, att fröken Andersson och kanske också hennes kamrater i centerpartiet har mycket liten kännedom om det hårda fackliga arbete som bedrivs på alla områden. Det är ju inte bara en fråga om arbetstiden utan det gäller också att kämpa för bättre arbetsmiljö och för andra krav som rör arbetslivet.

Vi har ju fått ett förslag från den borgerliga regeringen. Av det mycket stora slagnumret i valrörelsen om ett vårdnadsbidrag med 10 000 kr. bidde det en tumme. Det blev ungefär 1 000 kr. till någon konstruktion av vårdnadsbidrag för den nionde månaden. Det är ju vårdnadsbidraget som har varit det stora slagnumret för centern, en mycket kostnadskrävande reform. Fackföreningsrörelsen och socialdemokratin förbehåller sig att göra sina prioriteringar när det gäller att förändra samhället, och vi kommer att fortsätta på den vägen, fröken Andersson. Sedan säger fröken Andersson: Ja, ja, det var väl inte facket som hade det avgörande inflytandet när det gällde lösningen på problemet med LM i Olofström. Nej, jag är medveten om, fröken Andersson, att de formella besluten kunde fackföreningsrörelsen inte fatta. Men jag är övertygad om att utan den starka opinion och den starka kraft som den lokala fackföreningsrörelsen i Olofström utgjorde hade vi inte fått det här resultatet. Till fru Marklund vill jag säga att jag har inte tagit ställning för någon exakt modell när det gäller försöksverksamhet med nattomsorg. Jag har sagt att man kan ha olika modeller. Luleå har ett program, Surahammar ett annat. Jag har också sagt att LO-kongressen har uttalat sig för en försöksverksamhet i olika former. Det kan passa olika på olika platser. Jag försöker ständigt upprepa detta, men jag brukar alltid som rubriker för LO:s agerande få att LO vill ha nattöppna daghem. Det vill LO inte alls ha. LO vill ha en lösning på frågan om nattomsorg för barn. Och det kan ske under olika former, så jag tror, fru Marklund, att vi är helt överens.
Herr talman! Får jag återgå till att tala om det som vi behandlar, nämligen barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag vill återigen erinra om att jag yrkade bifall till utskottets förslag. Jag har varit med om att behandla det, och vi har behandlat det i fullt samförstånd i utskottet. De kommentarer som jag gjorde berodde på att vi inom mitt parti är oroade över en utveckling som går mot att allt fler barn kan behöva få nattvila på annan plats än i sitt eget hem. Jag är litet förvånad över att Gertrud Sigurdsen inte känner oro över en sådan utveckling. Jag tror att de allra flesta människor gör det.

Jag tycker det skulle vara en uppgift som vi skulle kunna arbeta för tillsammans.
Herr talman! Vi känner alla oro för utvecklingen på arbetsmarknaden, fröken Andersson, och det gäller inte endast frågan om barnomsorgen. Men jag skall som fröken Andersson också hålla mig bara till barnomsorgen. Vi känner oro inför utvecklingen, med den stora bristen på barnomsorg rent allmänt sett. Men därför att vi har denna utveckling mot ökat arbete på obekväm arbetstid, som inte minst är föranledd av våra egna krav på ökad service inom exempelvis vårdsektorn, känner vi också oro i fråga om tillsynen av de berörda barnen. Vi får inte blunda för utvecklingen och säga att därför att vi inte vill att småbarnsföräldrarna skall arbeta inom vårdområdet skall vi inte ordna barntillsynen för de här grupperna. Vi är överens, fröken Andersson, om fröken Andersson tillsammas med mig och den fackliga rörelsen och socialdemokratin känner oro inför tillsynen av barnen till de skiftesarbetande föräldrarna.
Herr talman! Det är tydligt att fru Gertrud Sigurdsen anser att hon har otur med tidningsrubrikerna. Det kan kanske därför vara bra att börja med LO-tidningen. I dess senaste nummer står det som rubrik: ”Seger för LO:s krav på nattöppet.” Det kan onekligen leda till ett litet missförstånd. Jag begärde egentligen ordet för att säga ett par ord om Olofström, eftersom detta har dragits in i debatten av två talare på den socialdemokratiska sidan. Jag har noterat att arbetsmarknadsministern i sin kommentar till beslutet har utttalat att fackföreningsrörelsen här har gjort betydande insatser lokalt, som har haft betydelse för utgången av frågan. Det erkännandet har han alltså givit. Skulle det då inte kännas skönt, fru Sigurdsen — med tanke på allt vad som har sagts, inte minst från LO, om regeringens och arbetsmarknadsministerns insatser — att nu kunna ge ett likadant erkännande utan något förbehåll om regeringens insatser för sysselsättningen i Olofström?

Herr talman! Vid regeringsbildningen i höstas begåvades vi med två socialministrar, varav den ena fick som huvuduppgift att syssla med sjukvårdsoch läkemedelsfrågor. Man får naturligtvis se denna uppdelning liksom den uppdelning som skett i bostadsdepartementet som ett led i att man från de tre regeringspartiernas sida måste ha någon insyn i varandras arbete. Man litar inte helt på varandra och därför har man gjort denna delning av socialdepartementet. Jag tror inte att detta varit lyckligt för departementets arbete. Man skapar med ett sådant förfarande en inbyggd osäkerhet. Man får en ryckighet i arbetet. Man tillsätter arbetsgrupp efter arbetsgrupp för att skyla över regeringens splittring, och man skjuter problemen framför sig. Det påstods för en tid sedan att man redan på ett halvår hade hunnit med att tillsätta 17 arbetsgrupper i kanslihuset. Nu har man väl hunnit att tillsätta ytterligare några. Den uppdelning som skett skall självfallet — enligt regeringen — betraktas som att man nu har ett verksamt par i departementet. Nu tar man initiativ. Nu sker det någonting där. Men i realiteten är vad som skett utöver tillsättandet av arbetsgrupper att både socialminister Rune Gustavsson och biträdande socialministern Ingegerd Troedsson strött uttalanden omkring sig i en mängd frågor, uttalanden som vittnar om att de har dålig kontakt med verkligheten. De socialdemokratiska ledamöterna i socialutskottet har uppmärksammat ett yttrande av biträdande socialministern Ingegerd Troedsson i årets budgetproposition. Hon har helt utan täckning påstått att vad dåvarande chefen för socialdepartementet anförde i fjolårets budgetproposition om Apoteksbolagets verksamhet skulle strida mot riksdagsbeslutet 1970. Som framgår av de citat vi gjort från riksdagsbehandlingen av frågan 1970 har fru Troedsson tolkat riksdagsbeslutet då ungefär som en viss potentat läser bibeln. Detta sammanhänger troligen med att hon är omgiven av rådgivare som tagits från den privata läkemedelsindustrin till departementet och som i sitt nya värv vill tjäna både fru Troedssons ideologiska intressen och sina tidigare uppdragsgivare. I 1970 års beslut heter det bl.a.: ”Förslaget i propositionen lägger i apoteksbolagets hand att i det enskilda fallet förhandla om inköp med intern distribution eller med distribution genom enskild droghandel.” Hur sjukvårdsministern kan få herr Asplings uttalande från 1976 till att strida mot 1970 års riksdagsbeslut är ofattbart. Herr Aspling anförde: ”Genom sitt dotterföretag ADA har apoteksbolaget successivt övertagit merparten även av partidistributionen av läkemedel inom landet. Det har skett med utgångspunkt i vad som anfördes i prop. 1970:74 om att särskild uppmärksamhet borde ägnas åt möjligheten att effektivisera dis tributionen genom en integration mellan partihandelsoch detaljhandelsleden. Erfarenheterna hos apoteksbolaget har visat att betydande rationaliseringsvinster kunnat uppnås genom en sådan integration. Sedan den 1 maj 1975 — då apoteksbolaget övertog den verksamhet som drivits av Astradistribution — svarar apoteksbolaget genom ADA för ca 70 96 av partidistributionen genom egna kanaler. Jag vill i samband härmed nämna att apoteksbolaget nyligen har tagit upp frågan om att på detta sätt integrera även den återstående verksamheten avseende partidistribution av läkemedel med hänsyn till de ytterligare rationaliseringsvinster som därigenom kan uppnås.” Ingen borgerlig riksdagsledamot hade något att anföra mot detta. Men nu gör fru Troedsson ett uttalande som vi anser saknar grund. Vi säger också att för oss är det inte avgörande om Apoteksbolaget eller någon annan distribuerar läkemedlen. Vi ser odogmatiskt på denna lika väl som på andra frågor. Men kan man göra besparingar på omkring åtta miljoner om året, vilket Apoteksbolaget beräknar, ja, då kan vi inte finna att det är något fel om Apoteksbolaget tar hand även om den distributionen i sin helhet. Det enda som måste vägleda riksdagen i det här fallet är att man väljer den billigaste och rationellaste vägen för distributionen. Privata intressen får ej sättas före de samhälleliga. Herr talman! Efter denna deklaration i läkemedelsfrågan övergår jag till att beröra den största och viktigaste vårdfrågan i vårt samhälle: Frågan om vården av de gamla och de sjuka. När jag och andra socialdemokrater i den allmänpolitiska debatten tog upp denna fråga, då talade fru Troedsson föraktfullt om bluffpengar och luftpengar, som vi ville ställa till landstingens och kommunernas förfogande för att bygga ut långtidsvården och hemsjukvården och förbättra personaltätheten vid långvårdsavdelningarna. Vi föreslog 10 000 nya platser vid långvården, 10 000 nya platser i hemsjukvården och att 25 000 personer ytterligare skulle få jobb inom denna vårdsektor. När vi hade träffat avtal med arbetarnas och tjänstemännens organisationer, som skulle tillförsäkra dem en skatteuppgörelse och de sedan var beredda att avstå motsvarande procent i lön som arbetsgivaravgiften innehöll, så förkastades detta av sjukvårdsministern. Men nu är hon i färd med att själv föreslå en höjning av arbetsgivaravgiften. När vi föreslog att man skulle höja arbetsgivaravgiften och avräkna denna mot lönen för de anställda var fru Troedsson snabb nog att skicka ut ett TT-telegram och förklara att detta skulle drabba landstingen hårt. Hon kallade det, som jag sade, i den allmänpolitiska debatten för bluffpengar och luftpengar. Men nu, när hon själv föreslår en höjning på 1,6 26 av arbetsgivaravgiften — eller socialförsäkringsavgiften om man så vill — är det riktigt. Drabbar då inte dessa åtgärder, fru Troedsson, landstingen och kommunerna — med den skillnaden att i det här fallet får inte landstingen någonting över till en utbyggnad av hemsjukvården och till långvården? Fru Troedsson skall akta sig för att kalla det ena för bluffpengar och det andra för viktiga utgifter för hemsjukvården och sjukvården över huvud taget. Nu är hon också, tillsammans med den övriga regeringen, beredd att höja momsen. Också det kostar pengar för landstingen. Där kan man verkligen tala om luftpengar, eftersom landstingen bara får betala utan att de får något anslag till vård av de äldre. Sjukvårdsministerns uttalande om att denna fråga — vården av de gamla — är en stor fråga som måste lösas räcker inte. Det är inte orden som betyder något fru Troedsson, det är gärningarna. Men fru Troedsson har inga pengar till sitt förfogande — i motsats till oss som anvisat medel i den stora sjukvårdsmotion vi väckt. Hon står där med två tomma händer, utan möjlighet att göra något — bara med en läpparnas bekännelse om att hon är lika reformvänlig som vi. Hon och hennes regeringskamrater sänker hellre statsskatten för de högavlönade än att skapa vårdresurser för de gamla och sjuka som byggt upp vårt samhälle, som har rätt att fordra ordentliga vårdresurser, men som nu får vänta på dessa — bara för att vi fått en borgerlig regering som fördelar resurserna på ett orimligt sätt. Har fru Troedsson aldrig känt någon samvetsnöd när hon ställts inför det besvärande faktum att de gamla inte kan beredas plats på vårdhemmen? Har fru Troedsson aldrig känt en gnagande oro över at! det inte kan vara rimligt att ge de större inkomsttagarna tusenlappar i sänkt statsskatt och att man därigenom drar bort möjligheterna att hjälpa de gamla och sjuka? Fru Troedsson får förlåta att vi tycker att hon hycklar när hon talar om att sjukvårdspersonalen måste få höjda löner, samtidigt som regeringen är beredd att försämra ekonomin för låginkomsttagarna i samhället, och samtidigt som ekonomiministern hutar åt löntagarna för att de kräver höjda löner. Även om det nu utvecklats till praxis att statsråden gör uttalanden på löpande band utan att de därför talar å regeringens vägnar, skorrar det ytterligt falskt när fru Troedsson gör uttalanden i lönefrågor, som hon uppenbarligen inte har något inflytande över. Vi säger: Den bästa hjälpen för vården av de gamla är att man ökar personaltätheten vid långvårdsavdelningarna, minskar det tunga arbetet, ger personalen möjlighet och en chans att tala med de gamla. Men det kan inte ske med de borgerligas skattepolitik eller ekonomiska politik. I stället för höjda löner för sjukvårdspersonalen — som fru Troedsson i vissa uttalanden talar om — får både sjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden och övrig sjukvårdspersonal sin reallön sänkt under 1977 genom den borgerliga regeringens politik. Vi behöver en planmässig utbyggnad av långtidsvården, som måste ges resurser av helt annan dimension än f. n. Landstingsförbundet har vid överläggningar med regeringen krävt särskilt ekonomiskt stöd till långtidsvårdens utbyggnad. Men regeringen har endast hänvisat till att en arbetsgrupp har tillsatts för fortsatt utredning om långtidsvården. Det är inte utredningar vi behöver utan handling. Vi saknar inte vetskap om förhållandena på detta område. Tvärtom vet vi mycket mera på detta fält än många andra. Vi har i dag en skriande brist på platser. Regeringens tal om en arbetsgrupp är ingenting annat än ett bevis för att man inte har medel att förverkliga långtidsvårdens utbyggnad. Den socialdemokratiska oppositionen har anvisat medel för det budgetår som inträder den 1 juli, och föreslår vidare att den kommunalekonomiska utredningen, som skall vara klar i höst, skall anvisa medel för den fortsatta utbyggnaden. Det är ett klart alternativ till den borgerliga regeringens förslag. Detta program förutsätter att vi får 10 000 nya vårdplatser för de långtidssjuka och 10000 för hemsjukvården under denna period samt att man anställer 25 000 personer. Utskottsmajoritetens skrivning är verkligen egendomlig. Man säger att eftersom kommunalekonomiska utredningen enligt sina direktiv skall vara klar i höst, är det inte motiverat att i årets budget ta upp medel till utbyggnaden av äldrevården, som med det snaraste måste sättas i gång. Vad finns det för garantier för detta om inte riksdagen nu gör ett klart ställningstagande? När regeringen prutar på annat går väl inte heller långtidssjukvården säker, den kan också naggas i kanten. Och sedan säger man: Utskottet gör denna bedömning även mot den bakgrunden att den i motionen förordade utbyggnaden av långtidsvården i varje fall inte överstiger den utbyggnad som sjukvårdshuvudmännen redan planerat. Detta uttalande är häpnadsväckande — varken mer eller mindre! Vet inte utskottsmajoriteten att det är för att inte sjukvårdshuvudmännen ekonomiskt orkar med utbyggnaden som staten måste gå in och stimulera denna verksamhet? Är verkligen utskottsmajoriteten så omedveten om förhållandena att den kan skriva på detta sätt? Och det blir inte bättre i fortsättningen när majoriteten skriver att den nyligen träffade överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar från sjukförsäkringen starkt ökar insatserna för hemsjukvården. Vad finns det för bevis för detta? Ja, såvitt jag vet endast det faktum att ersättningen höjs från 35 kr. till 40 kr. för av läkare ordinerad behandling som utförs av sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. Men att skriva som utskottet att detta möjliggör starkt ökade insatser för hemsjukvården är verkligen att ta till i överkant. Här kommer man att tänka på, som herr Romanus sade i ett tidigare inlägg i dag, vad som stod i föredragshållarens manuskript: argumentet svagt, höj rösten! Detta är ingenting annat än en ytterligt marginell historia i landstingens budget som inte ändrar något väsentligt på förhållandena. När socialdemokraterna kräver ett handlingsprogram för utbyggnad av långtidsvården skriver utskottet att detta inte väsentligt skiljer sig från den uppgift som den av regeringen tillsatta arbetsgruppen har. Denna skulle enligt utskottet t.o.m. ha andra betydelsefulla frågor att handlägga, exempelvis dagsjukvården. Men varför är man då så rädd för att besluta om ett handlingsprogram? När man säger att ett sådant inte kan antas utan att man genomför ett utredningsarbete, varför då inte ge arbetsgruppen i uppgift att göra detta? Såvitt man kan se är det de obotfärdigas förhinder och ingenting annat som utskottsmajoriteten här uppvisar. Utskottets skrivning, där det heter att sjukvårdsfrågan för de äldre måste tas upp i hela sin vidd, liksom dess konstaterande att hemsjukvården måste ges en kvalitativ förbättring kan jag helt skriva under. Men så länge som den borgerliga regeringen och dess riksdagsmajoritet bara nöjer sig med att tillsätta arbetsgrupper och underlåter att anvisa medel till denna verksamhet, så länge blir det heller ingenting av den så angelägna utbyggnaden av äldrevården. Det är inte utredningar vi behöver. Alla fakta som behövs i det avseendet finns hos landstingen. Det är ett konkret riksdagsbeslut som fordras för att vi skall nå resultat. Men det beslutet kan den borgerliga majoriteten inte fatta, eftersom den saknar pengar i sin budget. En regering som föredrar att ge skattesänkningar åt höginkomsttagare och försummar en utbyggnad av äldrevården har dömt sig själv. Det är gärningarna, inte orden, som betyder något. Så några funderingar kring ett par andra reservationer från den socialdemokratiska gruppen. Den ena gäller den datortomograf som Karolinska sjukhuset har begärt men som regeringen och utskottsmajoriteten säger nej till. Här är det egendomligt att inte utskottsmajoriteten har kunnat tillmötesgå våra önskemål. Datortomografen kostar i investeringsmedel 2,5 milj.kr. Om man beslutar att inköpa en sådan apparat beräknar direktionen att den på ett enda år ger 3 milj.kr. i inkomster, förutom det — och det är nästan det väsentligaste — att den ger patienterna en skonsammare behandling än den s.k. luftskallen som används när man inte har någon datortomograf. Men majoriteten säger alltså nej till denna investering och säger sig inte vara beredd att räkna upp anslaget. Om direktionen anser att den bör köpa en datortomograf bör den, säger utskottet, inrymma kostnaderna för köpet i det anslag som beviljas. Ja, herr talman, nog är det ett egendomligt resonemang som utskottets majoritet här för. Det skulle betyda att det anslag som utskottet har tillstyrkt inte var riktigt avvägt utan att man kunde göra litet hur som helst med det. Det är inte att förundra sig över att de borgerligas budget är dåligt underbyggd. Här rör det sig om ett reservationsanslag, och det får inte överskridas. Den andra fråga som jag vill ta upp i detta sammanhang gäller den s.k. sjukhussjukan som fått en alltför stor utbredning i vårt land. Här har den socialdemokratiska utskottsgruppen reserverat sig till förmån för sin motion om att statens bakteriologiska laboratorium skall erhålla att anslag på 1,3 milj.kr. för inrättande av en enhet vid laboratoriet, inriktad på att komma till rätta med sjukhusinfektionerna. Den s.k. sjukhussjukan är en besvärlig och svåråtkomlig infektionssjukdom som myndigheterna har gjort åtskilligt för att komma till rätta med men hittills inte har lyckats så bra med. Det krävs ytterligare insatser för att motverka denna sjukdom, som förorsakar de människor som drabbas ett avsevärt lidande och som åsamkar sjukvårdshuvudmännen och samhället stora kostnader. Det är angeläget att denna verksamhet vid SBL kommer till stånd snarast möjligt. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att hänvisa till en överenskommelse med Landstingsförbundet som säger att en sådan enhet skall igångsättas från den 1 januari 1978. Man har rätt att ställa frågan: Varför väntar man till den 1 januari, när man har ett väl underbyggt förslag om att börja den 1 juli. Men det är väl bara det att detta förslag kommer från den socialdemokratiska oppositionen och inte från regeringspartierna. Nu har det plötsligt blivit fart på verksamheten när det gäller sjukhussjukan. I propositionen 116 sägs att en sådan enhet skall inrättas från den 1 januari 1978. Men så gör man det för riksdagen märkliga påpekandet att detta bör bringas till riksdagens kännedom. Mig veterligen brukar det inte gå så till när man vill få igenom ett anslag. Det brukar vara riksdagen som ger regeringen till känna hur man vill ha det. Det här är ett säreget förfarande. Håller man på att införa ett nytt slags ministerstyre? Vårt krav om bibehållande av 400 extratjänster vid Karolinska sjukhuset har utskottet upptagit välvilligt och jag kan därför nöja mig med att redovisa några synpunkter. I budgetpropositionen finns inga medel anvisade till denna verksamhet, vilket betyder att man, om inget extra anslag givits till verksamheten, skulle ha tvingats att minska på sjukhuspersonalen och därmed också på de samlade sjukvårdsresurserna i Stockholm. Direktionen vid Karolinska sjukhuset anser det nödvändigt att bibehålla de 663 tjänster som nu finns för denna verksamhet, varav över 200 utgörs av administrativ personal. Administrationen skall utredas av statskontoret. Vad som därvid framkommer återstår att se, men den sjukvårdande personalen måste under alla förhållanden vara kvar även under kommande budgetår. Det är därför bra att vi nått enighet i utskottet om det förslag som den socialdemokratiska gruppen lagt. Utskottet understryker att någon väsentlig omstrukturering vid sjukhuset inte kan bli aktuell förrän Stockholms läns landstings sjukvårdande resurser byggts ut. Man understryker också, att om en nedskärning av den extra personalen skulle ske, så kan detta inte ske på annat sätt än att anställningstryggheten rubbas. Då sålunda betryggande besked getts av utskottet om vår motion, har vi kunnat nöja oss med att instämma i utskottets skrivning. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 5, 6 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! När vi nu diskuterar vissa sjukvårdsfrågor gäller egentligen debatten vilken sjukvård vi vill ha. Den nuvarande sjukvården är defensiv till sin natur. Åtgärder för att i grunden förhindra sjukdom och handikapp lyser med sin frånvaro. Sjukvården blir i och med detta underordnad de ekonomiska realiteter som kommuner och landsting lever under. En offensiv och samhällspåverkande hälsooch sjukvård saknas. Debatten om sjukvården har i stor utsträckning gällt de stigande vårdkostnaderna. Detta har varit en av utgångspunkterna för det utredningsarbete som bedrivits i socialstyrelsens regi och som resulterat i det s.k. HS 80-programmet. Det har också varit en av grunderna för återkommande borgerliga krav på ökad privatisering av vården liksom synnerligen lösliga teorier om satsning på s.k. egenvård. Det grundläggande problemet är inte de stigande vårdkostnaderna. Den svenska sjukvården kostar — något beroende på beräkningsmetod — mellan 15 och 20 miljarder kronor per år, innebärande 6-8 26 av BNP. För de närmaste åren förutses en ganska måttlig ökning av kostnaderna. I relation till de snabbt växande vårdproblemen och den ändrade ålderssammansättningen inom befolkningen har man troligen förutsett en alltför låg ökningstakt. Sjukvårdens andel av de samlade resurserna är inte avskräckande hög. En bred folkmajoritet torde acceptera att en betydande del av de offentliga utgifterna läggs på hälsooch sjukvård, förutsatt att pengarna används på ett vettigt sätt. Orsaken till att vårdkostnaderna kommit i blickpunkten är snarare en annan. Landsting och kommuner har under senare år hamnat i en alltmer trängd ekonomisk situation, där det varit svårt att klara av grundläggande åtaganden inom vårdsektorn, trots betydande skattehöjningar. Dessa ekonomiska svårigheter sammanhänger i första hand med den allmänna skattepolitik som förs, innebärande gåvor, subventioner och skattelindringar för storföretagen, generösa möjligheter till avdrag och skatteflykt för höginkomsttagare samtidigt som lågoch medelinkomsttagare beskattas allt hårdare. De senare årens politik har inneburit en betydande skatteövervältring på kommuner och landsting. Hela denna problematik har under en följd av år begravts i skatteutredningar och kommunalekonomiska utredningar. Detta håller på att skapa förödande problem för den samlade vårdsektorn. En omfattande social nedrustning hotar, om inte landstingens och kommunernas ekonomiska problem löses inom en snar framtid. Sker inte detta, hotar alla sjukvårdsplaner att stanna på papperet. Det aviserade utredningsresultatet i november från utredningen om de kommunalekonomiska frågorna in nehåller inte såvitt man kan se några avgörande förslag för att lösa denna kris. Frågan måste ställas: Vad är det för samhälle vi lever i som skapar sjukdomar men inte har resurser att avhjälpa dessa sjukdomar? När det gäller sjukoch hälsovården skall vi inte i första hand angripa vårdkostnaderna, utan landstingens ekonomiska kris. En fruktbar debatt om sjukvården måste grundas på ett ifrågasättande av dess kvalitativa inriktning. Dagens sjukvård ifrågasätts också av många människor. Dels sammanhänger misstron mot den etablerade sjukvården med dess svårtillgänglighet och opersonlighet, dels är den en återspegling av sjukvårdens misslyckande när det gäller att påverka grundläggande orsaker till sjukdom och ohälsa. Medicinska framsteg har i jämförelse med andra sociala förändringar en marginell effekt när det gäller att påverka livslängd och sjuklighet, även om de i enskilda fall innebär en avsevärt förbättrad livskvalitet. Dagens sjukvård står väsentligen passiv inför viktiga orsaker till sjukdom. Exempel på sådana sjukdomsframkallande faktorer är den enorma utslagningen av människor på arbetsmarknaden, till stor del betingad av hälsofarliga arbetsmiljöer. Avstötningen av ungdomar från arbetsmarknaden samt torftiga och socialt åtskilda livsmiljöer leder till en omfattande nerdrogning med alkohol och narkotika, som sjukvården står handfallen inför. Dåliga trafikmiljöer, luftföroreningar samt spridning av farliga ämnen på arbetsplatser och i natur är andra exempel på denna typ av sjukdomsorsak. Självklart rör det sig i dessa fall om samhälleliga problem som inte kan vårdas bort. Det måste dock vara vårdapparatens uppgift att kartlägga problemen samt slå larm och initiera debatt om hälsorisker i samhället. Denna typ av förebyggande verksamhet har dock en undanskymd plats inom dagens sjukvård. I stället bedrivs på en rad håll frisk vårdskampanjer, mest bestående av allmänna råd om mer motion och mindre rökning. Frågan om människornas hälsotillstånd är emellertid inte i första hand en personlig fråga. Vad hjälper det att motionera, låta bli att röka och använda alkohol, om arbetsplatsen och arbetslivet framkallar grava sjukdomar av olika slag? Vad hjälper det att motionera och frisksporta, när trafik och luftföroreningar skapar stora sjukdomsproblem? Motion och ett sunt leverne får en framgångsrik effekt först om det har såsom grund en strävan att ta bort hälsoriskerna i samhället. Men frågan om hälsoriskerna är som andra problem i vårt samhälle en fråga om olika klassers intressen. Det är främst arbetarklassen som drabbas av samhällslivets utformning och sjukdomsrisker. Talet om frisksport, motion och egenvård och annat tal som har fallit över ansvariga statsråds läppar visar maktlösheten inför sjukvårdskrisen. Landstingens ekonomi är ju minst sagt ansträngd. Samtidigt är en av orsakerna till sjukvårdens brister den enorma underbemanning som förekommer. Statsrådet Troedsson har antytt att de sjukvårdsanställdas löner bör räknas upp. De utgör ju en extrem låglönegrupp trots ett tungt och slitsamt jobb. Utbildningen är inte tillfredsställande och personalomsättningen är stor. Betydande insatser behövs i form av utbildning, högre löner och fler anställda i sjukvården. Men det korresponderar dåligt med regeringens handlande. Hur skall man uppfatta statsrådets tal om högre löner åt sjukvårdspersonalen, när regeringen uppenbarligen spelar med i spelet att arbetarna skall få en sänkt reallön? Höjd moms, devalvering och ökad inflationstakt — allt drabbar de lågavlönade. Också kommuner och landsting drabbas. Är talet om egenvård, motion och frisksport den borgerliga regeringens metod att föra en skendebatt om sättet att lösa sjukvårdskrisen? Var finns pengarna som skall höja lönerna åt sjukvårdspersonalen? Är det skattehöjningar i landstingen statsrådet tänker på? Är inte sanningen den att sjukvårdsanställda får det sämre i och med den borgerliga regeringens utarmningspolitik? Dagens samhälle framkallar ett stort behov av vård, av orsaker som jag tidigare nämnde. Människor blir långvarigt sjuka och handikappade, och vi behöver självfallet bygga ut långtidssjukvården. Avgörande därvidlag är naturligtvis landstingens ekonomi. Under punkten 35 i utskottets betänkande redovisas vpk-motionen nr 140 om att landstingen skall få sådana anslag att jämlikhet kan åstadkommas för alla som erhåller hemsjukvård. Hemsjukvårdsbidragen utgår till långvarigt sjuka och till vissa handikappade som är i behov av vård och kan vårdas på ett tillfredsställande sätt i hemmen. Bidragen skall kompensera den fördyring av levnadsomkostnaderna som uppstår genom att den sjuke eller handikappade behöver hjälp och stöd i sin dagliga livsföring. Vanligtvis är vårdaren någon av den handikappades familjemedlemmar. Denna bidragsform har lett till skattetekniska oklarheter som är olika från län till län och som måste lösas. Det behövs åtgärder från centralt håll för att få till stånd likartade förhållanden över hela landet. Givetvis måste i fråga om hemsjukvårdsbidragen en uppräkning ske så att de utgör en rimlig ersättning för det arbete vårdaren utför. För att åstadkomma detta måste statsbidragen räknas upp väsentligt. Vård i hemmet får heller inte bara vara en nödåtgärd. Hemsjukvården måste även få en kvalitativ förbättring med fast anställd kvalificerad personal. Jag yrkar därför att riksdagen med anledning av motionen 1976 78 beräknas medel till landstingen för att åstadkomma likhet för alla som erhåller hemsjukvårdsbidrag. Herr talman! Under punkten 19 som gäller anslag till statens rättskemiska laboratorium behandlas en motion där herr Svensson i Malmö och jag har yrkat på ett tilläggsanslag på 3 milj.kr. för att säkerställa möjligheterna att bedriva forskning rörande fastställande av faderskap. I svensk rättspraxis har stor vikt kommit att fästas vid att faderskap till barn fastställs. Principiellt har det varit riktigt att barnets intresse i dylika frågor ställs i förgrunden. Detta har emellertid tyvärr kombinerats med att bevisningen i faderskapsmål varit bristfällig. Följden har blivit ett alltmer omfattande problem med materiellt felaktiga faderskap. Med hänsyn till ett faderskaps mycket omfattande rättsverkningar är givetvis varje slumpelement i sådana ärenden en fara. Det är en fara inte bara för den utpekade faderns anspråk på rimlig rättssäkerhet. Det är i minst lika mån en fara för barnet, som ju knappast har intresse av ett felaktigt utdömt faderskap. Felaktiga faderskap utdöms i betydande utsträckning — antalet beräknas till ca 100 om året. Det har också blivit allt vanligare att domstolarna måste upphäva tidigare domar i faderskapsmål, när domarna senare visat sig vara oriktiga. I sådana fall blir staten tvingad att utge ersättning till den felaktigt dömde. Svaga beviskrav och otillräckliga undersökningsresurser är med andra ord inte bara ägnade att framkalla felaktiga domar i personligt betydelsefulla mål, de är också ägnade att öka risken för att staten senare nödgas utge stora ersättningsbelopp. En så exakt undersökningsmetod som möjligt vid faderskapsundersökningar är alltså i lika mån ett privat och ett statligt intresse. Den nuvarande osäkerheten sammanhänger i väsentlig mån med att statens rättskemiska laboratorium haft otillräckliga resurser. Nu sker visserligen en viss omorganisation, men vi motionärer anser ändå att riksdagen bör garantera den fortsatta forskningen.

Herr talman! Två frågor har dominerat den senaste tidens sjukvårdsdebatt. Den ena är kravet på bättre kontinuitet i vården — patienterna begär att få träffa samma personal varje gång de återkommer till sjukvården, framför allt samma läkare. Den andra är den som utskottets ordförande var inne på, alltså vården av de långvarigt sjuka, framför allt de äldre. Dagens sjukvård i Sverige står mycket högt. Men den fungerar inte bra när det gäller den personliga omvårdnaden. Och vi vet genom ett stort antal undersökningar att det just är den personliga omvårdnaden som majoriteten av patienterna sätter främst. Det starkaste önskemålet är att få en personlig omvårdnad, att få komma tillbaka till en läkare som man känner när man blir sjuk och vid återbesök då man vårdas för samma åkomma. När folkpartiet i början av 1970-talet tog upp frågan om vårdkontinuiteten fick vi inte mycket gensvar. Det var först när vi började tala om att vi ville skapa ett system med husläkare åt alla som debatten kom i gång på allvar. Först då började vi känna att vi lyckades påverka andra. Många tycker kanske att detta med husläkare är ett slagord som kan ge felaktiga associationer. Jag kan förstå det. Och jag vill verkligen inte att sjukvårdsdebatten skall urarta till en debatt om vad vi skall kalla det som vi arbetar för. Därför vill jag redan från början i detta inlägg säga, som jag har sagt så många gånger tidigare, att om det är någon som blir lyckligare av att tala för en familjeläkare eller en egenläkare, så gärna för mig, bara vi ser till att vi kommer närmare det mål som vi arbetar för, nämligen att människor skall få känna trygghet, känna att de hör till en bestämd läkare. Om dessa frågor har det förts en litet förvirrad diskussion, bl.a. i Läkartidningen. Men med det senast utkomna numret av den tidningen tror jag att det i huvudsak har skapats klarhet på de punkter där det tidigare rådde missförstånd. Vad vi arbetar för är att varje människa skall ha rätt att höra till en allmänläkare, som man i första hand kan vända sig till när man blir sjuk. Vi tror att det skulle vara till fördel för både patienter och läkare. Likaså arbetar vi för att jourverksamheten på kvällar och helger — som naturligtvis denne ende läkare inte kan klara; det är ju inte fråga om att han skall vara i tjänst dygnet runt — skall vara så nära patienterna som möjligt. Den måste inte vara knuten till samme läkare men i varje fall till samma vårdcentral. Då ökar chansen att man får träffa sin egen läkare även på obekväm tid, och gör man inte det, vet man i varje fall att ens egen läkare dagen därpå får besked om att man varit sjuk och att man varit i kontakt med sjukvården. Jag bortser naturligtvis då från de svåra sjukdomsfallen, då patienten måste in till sjukhuset med detsamma. Jag menar också att på efternatten, låt oss säga mellan midnatt och klockan fem eller sex på morgonen, är det inte riktigt samma problem. De patienter som då kommer i kontakt med sjukvården är huvudsakligen svårt sjuka. Vi vill också slå fast att det självfallet är landstingen som skall besluta om sjukvården. Vad staten kan göra är att underlätta en utveckling mot en mera personlig sjukvård genom att stimulera försök med olika modeller, och genom att lägga upp lagstiftning och socialförsäkring så att detta syfte gagnas. Dessa tankegångar har nu mött ett växande gensvar. De finns också med i regeringsförklaringen, och sjukvårdsministern har sagt att hon tänker tillsätta en utredning i frågan. Det ser jag som ett framsteg. De invändningar som mött i diskussionen kan måhända delvis förklaras av att det har rått missförstånd — eller vi kanske inte har uttryckt oss tillräckligt klart; jag är inte främmande för det. Men de kan också bero på att man på många håll inte tillräckligt klart har sett problemets vidd. Man har kanske sagt att annat är viktigare, t.ex. moderna sjukhus. Detta är sant. Det finns mycket annat som är viktigare. Men det som patienterna i dag upplever så starkt är att den personliga omvårdnaden inte fungerar. Man vill komma tillbaka till samma läkare. Det har t.ex. gjorts en undersökning vid den fina vårdcentralen i Dalby utanför Lund, där man kan tillgodose många behov, som visade, efter att man hade gått ut till patienterna, att det de satte högst av olika faktorer de fick välja mellan var just att få komma tillbaka till samma läkare. Vi skall naturligtvis inte genomföra en sådan utveckling att vi äventyrar andra värden. Jag tror inte heller att det behöver ske. Man har frågat: Skall det vara ett remisstvång? Skall man inte få gå till en specialist utan att först ha varit hos sin allmänläkare? Jag tror inte alls att det skall vara remisstvång. Däremot tror jag att i den mån allmänläkarna har tid att ta emot sina patienter utan lång väntan, kommer det automatiskt att bli så att man först vänder sig till sin ordinarie läkare, om man inte har en mycket speciell åkomma — en ögonskada, en ögonsjukdom eller någonting annat. Då kommer man normalt att vända sig till sin vanliga läkare och man får remiss till sjukhus om man behöver sådan behandling. Eller också kommer specialister ut till vårdcentralen någon gång i veckan och fungerar som sjukhusets förlängda arm och kan ge behandling på platsen och bli ett stöd åt de verksamma allmänläkarna. Man har gjort undersökningar som visar att på en kirurgisk akutmottagning på ett landsortssjukhus inte mindre än hälften av patienterna hade en sådan åkomma som kunde ha behandlats av distriktsläkare eller distriktssköterska och alltså inte hade behövt ta specialistvårdens resurser i anspråk. Man har också frågat: Skall det vara registreringstvång? Skall man tvinga människor att registrera sig hos en läkare? Det blir byråkratiskt, har man sagt. Nu tror inte jag att det skulle upplevas som någonting negativt att människor fick besked om vilken läkare de hör till. Tvärtom tror jag att man skulle känna det positivt. Man har sagt att det byts läkare ganska ofta. Ja, vore det inte en fin service om människor fick ett litet meddelande om att de hade fått en ny doktor? Jag tror att de flesta skulle uppskatta det. Varför inte pröva och se vad människorna själva tycker, i stället för att bara politikerna skall bestämma över deras huvuden. Varför inte på något håll införa systemet att varje människa fick besked om vilken läkare hon hör till. Man har naturligtvis rätt att byta om man inte trivs med den läkare man har varit hos, men inte på det sättet att den som vill ha ut t.ex. lugnande medel eller sömnmedel kan gå än till den ene läkaren, än till den andre. Det är ingen utveckling att stå efter. Jag tror att om man prövade ett sådant system skulle man finna att det övervägande flertalet människor skulle vara tacksamma för att ha just en sådan här anknytning. Ofta finns ju den här registreringen redan på vårdcentralen i ett patientkort. Det står vem man brukar gå till. Frågan är bara om man själv också kan få en bekräftelse på vem som är ens egen doktor. Man har ibland sagt att läkarna inte räcker till. De kommer att göra det med den utbildning av läkare som nu äger rum. Vi börjar på en del håll, t.ex. i Dalby, att närma oss en rimlig täthet av allmänläkare, kanske en på 2 500-3 000 människor. Erfarenheten visar redan att det blir lättare att rekrytera allmänläkare om man kan erbjuda dem att arbeta i en organisation där de kan ge personlig omvårdnad, där de kan få ett visst antal människor som de ansvarar för i första hand. Läkarna kan naturligtvis också arbeta effektivare om de inte bara träffar främ mande patienter, utan kan finna att de har skött en patient tidigare. Det krävs då inte en massa tid för att sätta sig in i ett hytt fall. Man har också sagt att kontinuiteten inte bara är ett problem för den öppna vården utan även för sjukhusen — det löser man inte genom en husläkarreform, det är självklart. Det är viktigt att sjukhusen organiserar arbetet så att återbesök sker till samme läkare som har opererat eller som har skött patienten när han låg inne. Men det är ingen motsättning mellan detta och en vettig organisation av den öppna vården. Jag tycker att det initiativ som Läkarförbundet har tagit är bra för att få till stånd ett arbete för bättre kontinuitet också i den slutna vården. Det är nu viktigt att den utredning som regeringen har talat om kommer till stånd och att det blir praktiska resultat, därför att människor väntar sig det. Fastän de är medvetna om att det är landstingen som beslutar om sjukvården, väntar de sig efter uttalandena i regeringsförklaringen att det blir praktiska resultat. Den andra stora frågan är långtidsvården. Det råder nu enighet om att det behövs en plan för utbyggnaden. Det var inte länge sedan vi föreslog detta i riksdagen, men det avslogs då av socialdemokraterna. Det är också intressant att se att landstingen för perioden 1976-1981 planerar 12 600 platser. Socialdemokraterna har väl inte något att invända mot detta, förmodar jag, trots att man har talat om en något lägre utbyggnadstakt i sin motion. Det är bra att socialdemokrater och kommunister nu också är mindre tveksamma till hemsjukvården. Så länge en människa kan och vill vårdas i hemmet, bör hon få den chansen. Det är mänskligt och att föredra. Men man får inte tro att man kan spara en massa pengar genom hemsjukvården, om man inte skall idka rovdrift på de anhöriga. Det kommer säkert att kosta en hel del. Om man kan använda hemsjukvård eller inte beror på hur mycket patienten kan sköta sig själv. För de verkligt svårskötta måste vi ha ganska många sjukhusplatser även i fortsättningen. Precis som när det gäller barnomsorgen är det här viktigt med en bättre samhällsplanering, så att äldre människor har en möjlighet att bo nära sina yngre anhöriga. Man måste ha insprängda mindre lägenheter, kanske möjlighet att få en egen lägenhet i det småhus där sonen eller dottern bor med sin familj. Jag tror att ingen egentligen har någon annan mening, även om det tyvärr tycks vara mycket trögt att få dessa tankar att slå igenom i samhällsplaneringen. I stort sett är vi alltså överens om sjukvården i socialutskottet. Socialdemokraterna har, jag förmodar med en viss ansträngning, lyckats åstadkomma tre reservationer. Det särskilda yttrande som Göran Karlsson i Huskvarna talade om här och som gäller läkemedelshandeln tar jag inte upp eftersom det behandlar ett uttalande som riksdagen inte behöver ta ställning till. Av de tre reservationerna gäller den första att man vill inrätta en enhet för sjukhusinfektioner ett halvår tidigare än vad regeringen har avsett. Nu har socialdemokraterna regerat i många år utan att denna enhet kommit till stånd. Jag kan förstå att man, i brist på ett mera storslaget alternativ, vill göra en markering här. Jag vill närmast göra den kommentaren, att det är bra att enheten nu kommer till stånd. Det sker under den nya regeringen. Inget vet vad som hade hänt om den gamla hade suttit kvar. Den andra reservationen handlar om att man vill inköpa en datortomograf till Karolinska sjukhuset. Det är en fin utrustning, både mänskligt och ekonomiskt, jag instämmer med Göran Karlsson i det. Den första reflexion jag vill göra är, att det är fel att riksdagen skall diskutera inköp av en sådan maskin till ett sjukhus, eller möjligen till ett av de två statliga sjukhusen. Detta är frågor som annars avgörs ute i landstingen. Nu har vi dock den organisationen, och då bör man ge dessa sjukhus så stor självständighet som möjligt. Man kan konstatera att sjukhuset redan har en sådan maskin. Eftersom man vill använda den för forskning önskar man en till. Men sjukhuset får 10,5 miljoner på anslaget till utrustning. Det innebär en höjning med 3 miljoner, alltså 40 26. Om man vill och om man anser maskinen tillräckligt viktig, borde det vara möjligt att inrymma den inom detta anslag. Speciellt om det förhåller sig så, som socialdemokraterna säger i reservationen, att den betalar sig inom loppet av ett år, borde den redan vara inköpt. Då borde man inte ha något som helst behov av ett särskilt anslag, utan kunna disponera anslaget så att man kan köpa den och tjäna in kostnaden på ett år. Den tredje reservationen rör en större fråga, nämligen långtidsvården. Skillnaderna där är dock inte heller så stora. Landstingen har åtagit sig en utbyggnad i den takt som vi är ense om är nödvändig. Landstingen vill naturligtvis gärna ha 250 milj.kr. utöver det man nu får enligt sjukförsäkringen. Men jag är inte så säker på att de vill ha bidraget på 250 milj.kr. om de skall betala tillbaka en lika stor summa i arbetsgivaravgifter. Den mest väsentliga faktorn är dock att de får, inte 250 milj.kr., utan en miljard kronor till genom den uppgörelse som träffats mellan Landstingsförbundet och regeringen. Detta har alltså skett efter det att den socialdemokratiska motionen väcktes. Jag kan inte exakt säga hur mycket av detta belopp som går till långtidsvården, men det ger onekligen landstingen möjlighet att fullfölja det program som de har åtagit sig och som överensstämmer med det som socialdemokraterna begär. Därför kan jag inte förstå hur man här kan spela upp ett stort indignationsnummer och dra in skattereformen i höstas osv. Landstingen åtar sig att bygga ut i den takt som oppositionen vill, och de har också fått ett ekonomiskt stöd som är minst så stort som det oppositionen föreslagit. Därför tycker jag att hela denna reservation hänger i luften. En betydligt svårare fråga, som jag skulle vilja ta upp till diskussion, är hur dessa platser inom långvården skall byggas. Skall vi fortsätta att bygga särskilda långvårdssjukhus, såsom vi nu i stor utsträckning gör? Det är naturligtvis rationellt, men det finns också en risk för att dessa långvårdssjukhus får karaktären av slutstation och att det blir svårt att rekrytera personal till just den sjukvården. Det är en erfarenhet som man redan har gjort på många håll. Det är möjligt att man i stället bör försöka komma fram till en kombination av akutsjukvård och någonting som vi kallar äldrevårdshem, dvs. en kombination av pensionärshotell eller ålderdomshem med inbyggd sjukavdelning. Man invänder då att akutplatserna är dyrare. Jag tror att man här delvis är offer för ett felaktigt genomsnittstänkande. Man talar om att en plats på ett stort sjukhus i genomsnitt kostar så och så mycket per dag i drift. Men varje plats kostar inte lika mycket. Det är operationsavdelningar, undersökningsavdelningar och annat som kostar pengar. Det borde vara möjligt att bygga in billigare platser på akutsjukhusen, för att på det sättet undvika att skapa särskilda långvårdssjukhus. Jag har ingen färdig uppfattning om detta, men jag anser att det är en av de allra viktigaste frågorna för den grupp som regeringen nu skall tillsätta för att utreda den fortsatta utbyggnaden av långvården och sjukvården för de äldre. Detta är värt att diskutera, innan stora investeringar görs, men det får naturligtvis inte försena utbyggnadsprogrammet. Vad som däremot inte är värt att spilla många ord på, är den diskussion som man har dragit i gång på socialdemokratiskt håll om att vi skulle stå inför en omfattande ”privatisering av sjukvården”, som man säger. Det finns ingen grund för en sådan tankegång i regeringsförklaringen. Det husläkarsystem som regeringsförklaringen talar om skall bygga på den offentliga sjukvårdens vårdcentraler. Det är självklart, och det har också påpekats varje gång som frågan har diskuterats i något offentligt sammanhang. Vad man också har sagt — och det vill jag gärna instämma i — är att privatläkarvården uppfattas som positiv av patienterna och att det finns anledning för den offentliga sjukvården att dra lärdom av detta. Vad är det som patienterna finner positivt i den privata vården? Hur skall den offentliga vården kunna tillägna sig detta inslag, utan att det går ut över andra viktiga värden? Jag kan inte förstå hur det kan vara någon avskräckande privatisering att man t.ex. kan ha en bättre kontinuitet och ge en bättre omvårdnad, vilket den privata vården ju kan. Sven Aspling har i en intervju i Läkartidningen sagt att han inte kan förstå dem som gör privatisering av sjukvården till en huvudsak i sjukvårdspolitiken. Jag skulle vilja svara: Jag kan inte förstå dem som gör privatiseringen till en huvudsak i sjukvårdsdebatten, när det finns så mycket annat och väsentligare att diskutera i stället. Herr talman! Ett par korta kommentarer till de vpk-yrkanden som framställts av Lars-Ove Hagberg. När det gäller yrkandet om anslag till hemsjukvården kan man konstatera dels att den nu träffade uppgörelsen ger stora anslag, som underlättar landstingens möjligheter att bedriva hemsjukvård, dels att det pågår ett omfattande utredningsarbete. Utskottet påpekar att de olika uppslag som finns i motionerna, inkl. vpk-motionen, skall prövas vid utredningsarbetet. Därför vill vi inte tillstyrka detta yrkande. Jag kan möjligen tillägga, att med de stora perspektiv över sjukvårdsutvecklingen som Lars-Ove Hagberg drog upp var hans yrkande möjligen en aning magert för att riktigt passa ihop med det stolta anslaget. Den andra frågan gäller resurserna för forskning om nya metoder för faderskapsbestämning. Där skulle jag vilja upplysa om att den organisation — Familj och Rätt —, som engagerat sig aktivt i denna fråga och som jag förmodar i stor utsträckning ligger bakom den kommunistiska motionen, har uppvaktat utskottets presidium. Vi har diskuterat saken mycket öppet, och man var i stort sett nöjd med de upplysningar man fick om den nya organisationen och personalresurserna. Däremot pekar man på det yrkande som framförts från SBL om en minidator för att effektivisera handläggningen, och i denna fråga gör utskottet ett ganska positivt uttalande. Så om Familj och Rätt i huvudsak är tillfredsställda, kan jag inte förstå varför inte motionärerna också kan vara det. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Herr Romanus försöker att göra ett nummer av att regeringen kommit överens med Landstingsförbundet om ersättning för annat än långtidsvården. De uppgifter som det rör sig om i detta fall, herr Romanus, är läkarbesök, vården på sjukhus och lasarett osv. Det har inte ett dyft med långtidsvården att göra. Där får nog herr Romanus läsa på sin läxa än en gång. Sedan sade herr Romanus beträffande arbetsgivaravgiften att landstingen får betala. Det är klart att de får det. Det har vi också framhållit. Men de får ändå ut pengarna av staten, som de eljest inte skulle få. Herr Romanus har inte så gott underlag när han argumenterar på detta sätt. Herr Romanus sade vidare att vi har ansträngt oss för att kunna reservera oss. Nej, herr Romanus, det har vi verkligen inte behövt göra. Men jag är på sätt och vis glad över att vi inte behövt reservera oss på ännu fler punkter i det stora betänkandet. Datortomografen är en sak som betalar sig själv under ett år. Jag kan inte begripa varför den borgerliga majoriteten har motsatt sig att man i detta fall använder pengar för investering. Beträffande sjukhussjukan sade herr Romanus att det bara gäller ett halvår och att den gamla regeringen inte föreslagit någonting. Men den motion som vi framlagt i sjukvårdsfrågan överensstämmer med det regeringsprogram som vi skulle ha genomfört, om vi fortfarande suttit i regeringsställning. Så herr Romanus kan vara lugn för att det hade Herr Romanus förde ett intressant resonemang om husläkare m.m. Jag kan i stort sett instämma i hans allmänna syn på sjukvården. Men detta med husläkare har ju blivit något av en fetisch för folkpartiet. Herr Romanus säger att tryggheten är viktigast, och det håller jag med om. Folkpartiet har gjort ett stort nummer av husläkaren, men, såvitt jag förstår, är detta bara en organisatorisk fråga som mycket väl kan lösas av sjukvårdshuvudmännen. Herr Romanus sade att det viktigaste för människorna är att de har samma läkare, och det tror jag är riktigt. Men jag vill understryka att jag tror att det i mycket hög grad är en organisatorisk fråga. Det är enkla råd som de sjuka mest behöver, säger herr Romanus. Politikerna skall inte fatta beslut. Det är klart att det många gånger rör sig om små saker som kan klaras genom enkla råd, men besluten måste väl ändå fattas av politikerna.
Herr talman! Det som herr Karlsson i Huskvarna sade på slutet måste bero på ett missförstånd, för jag har ingen annan uppfattning än den att det är politikerna som skall fatta beslut i fråga om sjukvårdspolitiken. När det gäller den uppgörelse som träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet vill jag framhålla att den ju ger landstingen nya resurser av storleksordningen 1 miljard. Detta har tillkommit efter det att den socialdemokratiska motionen väcktes. Det är självklart att detta ökar möjligheterna för landstingen att fullfölja det program som de har åtagit sig och som överensstämmer med det som ni vill att de skall åta sig. Så dels har landstingen åtagit sig att bygga de platser som ni önskar, dels har de fått resurser som vida överstiger dem som ni har föreslagit. Då kan man fråga sig: Vad bråkar ni egentligen om? Ni vill tydligen ge dem ytterligare 250 milj.kr., som ni samtidigt lika fort tar tillbaka i form av arbetsgivaravgifter. Vad har landstingen för glädje av detta? Jag fattar inte syftet med denna reservation. Ungefär samma invändning har jag mot reservationen om den apparat som skall betala sig på ett år. Om den betalar sig på ett år och Karolinska sjukhuset har fått en höjning av sitt anslag för inköp av utrustning med nästan 50 96 för nästa år, från 7,5 till 10,5 milj.kr., varför köper man då inte apparaten i början av året, ser till att den betalar sig och använder de insparade pengarna till nästa investering som man är angelägen om att göra? Det är min fråga till Göran Karlsson på den punkten. Om er beskrivning av läget är riktig, måste man ju ha denna möjlighet, och i så fall behövs ingen särskild anslagshöjning utöver den nästan 50-procentiga anslagshöjning som man har fått. Det är vidare alldeles riktigt att frågan om husläkare eller bättre kontinuitet i sjukvården inte i första hand är en fråga om pengar utan om att organisera verksamheten på ett riktigt sätt. Det har vi sagt hela tiden, och det är därför vi är förundrade över att vi inte har kunnat få genomslag för denna enkla tanke tidigare. Vi vet ju att patienterna vill ha en sådan ordning. Det är bra att den nya regeringen är mindre skeptisk än den gamla på denna punkt och vill bidra till att underlätta för landstingen, som självfallet har avgörandet i sin hand när det gäller att införa mera av kontinuitet i vården. Det kan också göras på olika sätt. Det är inte fråga om att en patentlösning skall pressas på sjukvården i hela landet. Men jag är positivt övertygad om att i den mån framsteg görs på detta område — och sådana förekommer på sina håll — har kampanjen för husläkare åt alla en väsentlig del i förtjänsten härför.
Herr talman! Vi har inte sett några resultat ännu, herr Romanus, av den nya regeringens sjukvårdspolitik. Vi får väl ge oss till tåls tills vi kan se om regeringen visar framfötterna på detta område. Herr Romanus för vidare ett mycket egendomligt resonemang när det gäller arbetsgivaravgifterna. Det stora anslaget tycker han tydligen är bra, och det finns väl heller ingen anledning att säga annat än att landstingens uppgörelse med regeringen är riktig. Men när vi vill ge ytterligare 250 miljoner under 1978 till samma ändamål blir arbetsgivaravgiften plötsligt en stor belastning för landstingen. Lägg märke till att regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna skall höjas med 1,6 96 just för det ändamål som herr Romanus talar så varmt för. Men däremot säger man att det är fråga om bluffpengar när vi förordar att ett avtal med arbetsmarknadens parter, som skulle ha gett oss möjlighet att genomföra programmet för de långtidssjuka, skall fullföljas. Uppriktigt sagt förstår jag inte hur herr Romanus kan använda två så olika betraktelsesätt på i sak samma företeelse. På husläkarfrågan behöver vi kanske inte spilla så många ord ytterligare. Det är som jag betraktar det en organisatorisk fråga.
Herr talman! Vi måste väl hålla isär vad vi är överens om och vad vi är oense om. Vi är tydligen överens om att uppgörelsen är bra och skall godkännas av riksdagen, liksom om att den av regeringen föreslagna höjningen av socialförsäkringsavgiften, som skall täcka kostnader även inom föräldraförsäkringen, skall genomföras. Det behöver vi inte diskutera. Därutöver har socialdemokraterna emellertid utarbetat ett eget ekonomiskt paket, i vilket ingår dels en höjning av arbetsgivaravgiften, dels den nu aktuella utgiften och en del andra. Man får se detta som en helhetslösning, och jag förmodar också att det är vad socialdemokraterna önskar. Den socialdemokratiska politiken innebär i sin helhet att man dels skall dela ut 250 miljoner, dels i snabbare takt ta tillbaka medel, förmodligen mera än denna summa. Jag har inte använt några nedsättande uttryck om detta utan bara sagt, att jag inte är säker på att landstingen tycker att detta är en så särskilt god affär. De tycker säkerligen att den uppgörelse som har träffats med regeringen är en betydligt bättre affär. Av höjningen om 1,6 96 av arbetsgivaravgiften betalar ju landstingen en mycket liten del. För landstingen blir det alltså med denna uppläggning en vinst. Däremot gör landstingen inte någon större vinst, om det socialdemokratiska paketet genomförs i sin helhet — såvida inte kompensation sker i form av lönesänkningar för sjukvårdspersonalen. Men vi har i dagens debatt hört så mycket om hur den nya regeringens ekonomiska politik skulle drabba de lågavlönade, att jag inte kan tro att det nu längre är socialdemokraternas politik att detta skulle gå ut över den lågavlönade sjukvårdspersonalen.